Fru talman! Jag och centern uppträder som de rika gåvornas givare, sade kommunikationsministern. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Han kanske tycker att vi hade tagit på oss spenderbyxorna och varit för frikostiga när det gäller satsningar på järnvägen. De ökade satsningar som vi vill göra på drift och på resurser för att köpa interregional persontrafik osv. är till fullo finansierade i vårt budgetalternativ, som vi har presenterat. Vi har således valt att prioritera resurser på det här området. Vi gör det därför att vi ser kraftiga satsningar på järnvägen som enda möjligheten att klara en del av samhällets totala miljöpolitiska mål. Om vi verkligen skall klara av att minska trafiksektorns stora del av utsläpp av koloxid, kväveoxider, kolväten osv., menar vi från centern att satsningar i den här storleksordningen måste göras. Det skulle vara intressant att få höra hur Georg Andersson ser på detta. Han berörde över huvud taget inte sambandet mellan trafik och miljö i sitt anförande. Hur vill kommunikationsministern minska utsläppen av kväveoxider, koloxider och kolväten från trafiksektorn? Jag ställde också rent allmänt en fråga i mitt första inlägg som jag inte har fått svar på ännu. Det vore vänligt av kommunikationsministern om han ville svara på den. Frågan handlar om trafiken på alla de turer och banor där man nu har gjort s.k. rådrumsbeställningar. Vad kommer att hända med den trafiken när rådrummet går ut? Jag vet att det skall ske överläggningar med lokala och regionala myndigheter och trafikföretag osv. Om man nu i ett antal fattiga kommuner inte anser sig ha råd att ta hela kostnaden, för trafiken, vad kommer i så fall att hända? Vilka är kommunikationsministerns intentioner? Det är ganska mycket tågtrafik som nu ligger i den s.k. rådrumsbeställning som transportrådet har gjort för 120 milj.kr. När det gäller målsättningarna kring godstrafiken har inte minst regeringeni flera år talat om målet med den mycket kraftigt ökade kombitrafiken osv. Nu står kommunikationsministern här i riksdagens talarstol och är litet stolt över att man hittills har tagit mera gods i kombitrafik än man har förlorat i vagnslasttrafik och annat. Målsättningen har verkligen krympt dramatiskt. Eftersom min taletid är ute skall jag nöja mig med detta. Jag efterlyser dock svar på frågan om trafiken på de banor där det finns rådrumsbeställningar.

Fru talman! Det var ett långt och sansat anförande som kommunikationsministern här presterade, och det var inte mycket kontroversiellt i det. Man kan se det här inlägget mot bakgrund av att det fanns en ganska omfattande enighet om det viktiga beslut på järnvägens område som fattades för ett år sedan. Jag har en del frågor till kommunikationsministern, eftersom jag inte fått mina frågor besvarade efter upprepade frågor till Rune Johansson. Det kanske kan tyckas att det blir onödigt många upprepningar, men jag vill ändå till kommunikationsministern, som kanske har lättare att ge ett klart svar, ställa följande frågor: Hur tänker man sig att SJ skall utvecklas i framtiden i jämförelse med det förslag vi fört fram om att genomföra en bolagisering? Är detta så kontroversiellt för socialdemokraterna att man tills vidare inte vill att den här frågan skall tas upp? Jag tror att det skulle vara en injektion och en stor framgång om SJ skulle kunna utformas som ett aktiebolag med den större flexibilitet och självständighet som detta innebär för ett företag. Jag unnar verkligen SJ att vara med om en sådan utveckling, och den kan drivas på ytterligare om man accepterar en bolagisering. En annan fråga gäller upphandling i konkurrens. Detta har delvis att göra med föregående frågeställning. Jag tror att det skulle vara till mycket stor nytta och innebära ett fall framåt för SJ om man även på detta område skulle få klarare besked om hur upphandling skall ske när det gäller trafiktjänsterna. Jag skulle hälsa ett klargörande från kommunikationsministern även i denna fråga som en viss framgång.

Fru talman! Jag blir nästan litet förlägen när jag hör Georg Andersson använda sådana otroliga brösttoner. Han är ju trots allt inte så gammal som kommunikationsminister. Jag tycker inte att någon har anledning att slå oss i huvudet för bristande kunskaper, framför allt inte Georg Andersson. Han använde också ett lustigt litet grepp, som jag känner igen, eftersom jag var på samma konferens om trafiken som Gunnel Färm för ungefär ett halvår sedan. Hon uppmanade alla, politiker och andra, att ha is i magen. Jag känner få som har så mycket is i magen som Gunnel Färm och Georg Andersson — is i hela kroppen, skulle jag vilja säga. Det jag har försökt att ta upp här handlar om litet andra ting än det ni gnetar om när ni yttrar er i sådana här sammanhang. När jag talar om att SJ skulle kunna ligga i hela folkets händer, menar jag faktiskt allvar. Jag vet att det finns en mycket stark opion för detta och att regeringen skulle kunna känna råg i ryggen och driva igenom vissa verkligt radikala, bra och miljövänliga beslut. Men regeringen skäms inte längre över att applåderas av moderaterna i denna kammare. Moderaterna har t.o.m. slutat med detta, de orkar väl inte applådera längre. Man säger så här: Nej, i den frågan har vi ingen reservation, vi har ju fått igenom våra förslag. Så är det på punkt efter punkt, Georg Andersson. Jag skäms nästan litet för er skull, vi tillhör ju ändå arbetarrörelsen, både vpk och socialdemokraterna. Men jag känner framför allt många av era kämpar ute i landet som känner stor sorg över den här nya politiken. Georg Andersson spelar okunnig, eller försöker anklaga mig för okunnighet. Jag vet att bensinskatten gav över en miljard per år. Regeringen ville anslå över en miljard per år i tio år, eller hur? Om jag har förstått saken fel skall jag inte vara sämre än att jag skall erkänna att jag hade fel. Men jag tycker att Georg Andersson använder talen litet konstigt. Georg Andersson sade att det i Sverige finns beslut men att det i andra länder bara finns skisser. Jag kom hem från Schweiz för en vecka sedan där jag hade varit på trafikstudieresa. Resandet var där fantastiskt i praktiken. Erkänn sveket, Georg Andersson, när chansen nu finns.
Fru talman! När det gäller SJ:s framgångar och framåtanda får jag instämma i det som Georg Andersson har sagt. Han talade länge om det nya SJ och om hur man där kämpar, reformerar och är offensiv. Det är mycket bra. Det är inte i den frågan som vi inte är överens. Vi är helt överens om att man inte bara skall betala ut underskottsbidrag. Det är därför som miljöpartiet stödjer vägtrafikmodellen. Det vi inte är överens om är de stora satsningar som behövs på järnvägens infrastruktur, dvs. banverket. Den frågan gled Georg Andersson över mycket snabbt. Det är där vi vill satsa pengar så att det skall finnas järnvägar som det går att köra på, snabbt och effektivt och till rätt ställen. Man måste skapa en ny järnväg som klarar de transportbehov vi har här i landet utan att vi för den skull behöver släppa ut sådana enorma mängder kväveoxider, kolväten, koldioxid och annat som fördärvar miljön. Jag kommer nu in på miljömålen, som Georg Andersson också gled förbi med tystnad. Vi klarar inte att nå de centrala miljömålen om vi inte gör något radikalt åt trafiken. Vi vet om att det inte kommer att räcka med den katalytiska avgasreningen. Vi vet om att det inte kommer att räcka med de nya avgasbestämmelserna för dieselfordon. Kunskapen om detta finns. Om naturen skall klara sig behöver vi minska utsläppen rejält på en del håll ilandet. Det är fråga om en minskning av utsläppen av kväveoxider, ochi en del fall kolväten, med 75-80 26. Men kommunikationsministern glider bara förbi den här frågan, slätar över och säger att detta nog inte är några problem. Men det är oansvarigt av regeringen att inte aktivt följa upp de miljömål som riksdagen beslutat om. Jag är medveten om att det kräver stora uppoffringar för att vi i Sverige skall klara av att uppnå de här miljömålen. Men jag ser ingen möjlighet att vi skulle kunna undvika uppoffringar. En uppoffring är att vi får höja bensinskatten för att vi bl.a. skall kunna finansiera en rejäl satsning på järnvägarna. Med den höjning miljöpartiet föreslagit av bensinskatterna klarar vi av att satsa mer än de 65 miljarderna på tio år. Det är också rimligt att höja bensinskatten, och för den delen också kilometeravgiften, av det skälet att man då dämpar just den trafik som skadar miljön värst. Av samma anledning borde det också införas rejäla miljöavgifter på flyget — inte de små som infördes i höstas — eftersom de finansierar och dämpar och bidrar till att vi kan skapa en ny trafikpolitik här i landet. Det vore bra om Georg Andersson kunde ge ett svar och redogöra för hur han tänker sig att trafikens miljöproblem skulle kunna lösas till 1995. Det är dock 30 20 kväveoxider som skall bort till dess.

Fru talman! 40 miljarder på järnvägar och 60 miljarder på asfalt, det är mycket pengar, Elving Andersson. Hur ni skall finansiera det vet jag inte. När det var fråga om att höja bensinskatten med 25 öre gjorde ni en dygd av att säga nej till det förslaget. Och nu gör ni väl en dygd av att säga nej till de förslag om inkomstförstärkningar och åtstramningar i ekonomin som föreligger. Det är litet svårt att bli trovärdig när man hanterar siffror så vårdslöst. Trafik och miljö är en utomordentligt central fråga. Jag anser att trafikpolitiken är den kanske viktigaste miljöpolitiska frågan just nu. Därför krävs radikala grepp och omfattande åtgärder i fråga om satsningar på järnvägstrafiken, utvecklingen av godstrafiken och persontransporterna, men framför allt beträffande rening av bilavgaserna. Sverige ligger i täten i Europa när det gäller reningskrav, och vi i Sverige arbetar intensivt för att få övriga Europa, bl.a. EG-länderna, att ställa samma krav, så att bilavgaserna blir renare. I Sverige finns det 3,5 miljoner bilar på vägarna, därtill kommer lastbilar och bussar. Vi kan inte trolla bort dem på en gång. Även en stor satsning på järnvägen innebär att en dominerande del av trafiken går på landsvägarna. Vi kommer inte att klara av miljöproblemen om vi inte kan rena bilavgaserna. Det är den stora utmaningen, parallellt med järnvägssatsningarna. Elving Andersson vill att jag nu skall ha synpunkter på rådrumsbeställningen. Men vi har ju byggt upp en decentraliserad verksamhet när det gäller trafikpolitiken i den meningen att länstrafikhuvudmännen har ett mycket viktigt ansvar. Det är viktigt att de nu får möjlighet att diskutera hur de vill ha det ute i länen. Jag tycker att vi med visst förtroende skall se vilka prioriteringar och avvägningar som länshuvudmännen gör ute i länen och också tillmäta dem sunt förnuft och god vilja, bl.a. när det gäller att satsa på trafikvänliga transportsystem. I fråga om utvecklingen av godstransporterna är det intressantaste totalvolymerna. Man kan då konstatera att SJ redan nu vinner mer gods än det förlorar. Skulle man räkna om det till tonkilometrar, tror jag mig veta att siffran skulle visa sig vara ännu mer positiv. Hugo Bergdahl hänvisade till den breda enighet som mycket riktigt fanns bakom det trafikpolitiska beslut som riksdagen har fattat. När man hör Viola Claesson, Roy Ottosson och Elving Andersson verkar det som om det finns mycket stora spänningar. Viola Claesson talade om den nya politiken som nu presenteras. Men det är ju ett förverkligande av den politik som lades fast av denna riksdag i maj i fjol. Därefter gick vi till öppna och fria val och hade omfattande diskussioner i diverse ämnen. Och det var väl känt vad denna trafikpolitik innebar. Nu gäller det att också ha civilkurage, Viola Claesson. Råg i ryggen kanske är ett annat uttryck för samma sak, att stå för sina beslut och att ha kraft att genomföra dem till gagn för järnvägstrafiken och till gagn för utvecklingen, så att det inte blir en konservering som leder till att SJ drivs ut från transportmarknaden. Hugo Bergdahl frågade om bolagiseringen av SJ. Jag finner inte något skäl att föra fram förslag om bolagisering av SJ. Också i detta hänseende tycker jag att det är viktigt att SJ får arbetsro och får arbeta under de former som riksdagen har fattat beslut om. Jag sade något om att en del debattörer i denna trafikpolitiska debatt avslöjar bristande kunskaper, och genast kände sig Viola Claesson träffad. Jag vet inte varför. Jag tänkte inte på henne i detta fall, men jag tänkte på henne när jag talade om missnöjesexploatering. Det tycker jag är en bra karaktäristik när det gäller Viola Claessons sätt att diskutera trafikpolitik. När det gäller de 10 miljarderna sviker vi inte. Vi står fast vid detta. Jag har offentligt i många sammanhang och även tidigare här i kammaren sagt att jag tycker att det vore önskvärt om vi fick fram mer pengar och snabbare. Därför Prot. 1988/89:106 välkomnar jag alla initiativ och idéer när det gäller att få fram mer pengar utöver dem som staten kan satsa, genom t.ex. kommunal delfinansiering. Andra finansiärer kanske också är beredda att gå in. Men utbyggnaden måste naturligtvis ske utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån de prioriteringar som banverket nu har i uppdrag att göra. I detta sammanhang kommer också Blekinge kustbana in i bilden. Den tillhör stomnätet, och det ingår i banverkets uppdrag att bedöma denna och även andra angelägna objekt. Roy Ottosson sade att vi måste göra något radikalt. Det är precis vad vi håller på att göra, men vi måste arbeta inom de ramar som det ekonomiska utrymmet medger. Vi måste i synnerhet när det gäller trafikpolitiken arbeta utifrån en realistisk grund men med målsättningar som sträcker sig långt in i framtiden. Det är nämligen stora och starka strukturer vi arbetar med och stora och långsiktiga investeringar. Det gäller därför att man har målet klart för sig och arbeta målmedvetet. Det krävs också ett visst tålamod. Jag vill därför uppmana Roy Ottosson att inte ute i bygderna föra ut budskapet att man kan förändra trafikpolitiken i grunden över en natt, detta bidrar till orealistiska förväntningar. Det är mycket långsiktiga projekt som vi arbetar med. Men vi arbetar utifrån helt andra förutsättningar än tidigare, vilket jag tycker är hoppingivande.
Fru talman! Låt mig på en punkt instämma i det som kommunikationsministern sade. Han sade att det är svårt att bli trovärdig när man handskas slarvigt med siffror. Det skall jag gärna hålla med om. Kommunikationsministern handskas lika slarvigt med siffror som Rune Johansson nyss gjorde. Jag förstår inte var ni har fått det ifrån att centern vill satsa 60 miljarder på asfaltering av vägar. Det är helt fel. 500 milj.kr. per år i tio år blir såvitt jag förstår 5 miljarder kronor och inte några 60 miljarder kronor. Jag sade till Rune Johansson att nollorna är viktiga i matematiken, åtminstone när de står efter en annan siffra. Det gäller att hålla ordning på dem. När det gäller miljösynen på trafikpolitiken är det i och för sig ett bra steg med krav på renare bilar, bl.a. katalytisk avgasrening, strängare krav på dieselfordon, osv. Problemet är att det inte räcker. Med den kraftiga ökningen av bilismen äts ju dessa reningsåtgärder upp alltför snabbt. Därför krävs det helt andra trafikstrukturer för att man på sikt skall kunna lösa detta problem. Det är här som man måste sätta in järnvägen i det miljöpolitiska sammanhanget. Man måste ju ha en helhetssyn på miljöpolitiken. Den påverkar ju alla andra politiska arbetsfält, inte minst trafikpolitiken. En av de stora bristerna i regeringens nuvarande miljöpolitik är att det saknas en helhetssyn. Det märks inte minst i det betänkande som vi nu behandlar om järnvägstrafik.

Fru talman! Georg Andersson har en väldig övertro, måste jag säga, på avgasreningens möjligheter. Jag måste rekommendera naturvårdsverkets rapporter i ämnet, som visar att vi trots avgasreningen inte klarar de miljöpolitiska mål som riksdagen redan har antagit. Ändå är avgasreningen väldigt bra. Katalysatorn är mycket effektiv. Det är svårt att få fram ännu effektivare avgasrening, för att inte säga omöjligt. Då handlar det om att se sig om efter andra trafikslag, andra kommunikationssystem och andra sätt att lösa trafikoch kommunikationsproblem. Då är det spårbundna, eldrivna trafiksystemet mycket intressant just därför att det är oerhört energieffektivt och, delvis till följd av att det är energieffektivt, mycket miljövänligt. Jag håller med om att vi inte skall konservera sådant som är dåligt, som gamla banor som ligger på fel ställen. Då skall man bygga nya banor, även om det går åt rätt mycket pengar ur vår budget, för det kostar att bygga nya banor. Man skall räta ut dem som ändå ligger på något så när rätt ställe. Men man skall inte tro att allt fixar sig av sig självt bara därför att man har gett SJ mera kommersiella direktiv. Man måste se till att SJ har bra banor att köra på. Det är statens ansvar. Dessutom är det faktiskt statens ansvar att köpa den trafik som är samhällsekonomiskt och socialt motiverad. Jag konstaterar än en gång att man från fjolåret sänker anslaget för SJ för köp av persontrafik med 300 milj.kr., nästan en tredjedel. Det är bara att beklaga. Det är då inte att undra på att SJ får lägga ner turer än här än där i landet i stället för att vara offensivt och fånga upp den trafik som redan finns, bygga ut, förbättra och föra över trafik på järnvägarna. Det är det som det handlar om. Visst är det de totala godsmängderna som är det viktiga. Jag konstaterade tidigare i ett anförande att man på en del håll redan är uppe i kapacitetstaket, t.ex. på norra stambanan på flera ställen. Det är en av anledningarna till att man inte har kunnat utveckla persontrafiken speciellt bra och har måst släppa en del av den kortväga godstrafiken. Därför måste man alltså bygga ut mera. Det är det som är realistiskt, det är att göra någonting radikalt.

Fru talman! Georg Andersson börjar närma sig frågan, om man får säga så. Nu vågar han nämna Blekingebanan. Då kanske det finns chans en att få svar på frågan. Om nu regeringen ännu inte har fattat något beslut om att ändra klassificeringen av banan, är det då också så att regeringen har tänkt att staten och banverket tar det ansvar som vi har ålagt dem genom fjolårets trafikpolitiska beslut, eller skall SJ och transportrådet få fortsätta att smyga i buskarna och erbjuda några miljoner för att transporterna skall skötas med busstrafik? Jag har faktiskt själv på ganska nära håll på ett mycket obehagligt sätt blivit vittne till hur man kan arbeta på transportrådet. Det sker inte genom förhandlingar som regeringen håller i, om det nu inte är så att regeringen har gett klartecken till att helt andra än dem som har huvudansvaret får smyga ut i landet, börja förhandla och dela ut slantar, som sedan går till busstrafiken helt naturligt. Om Kjell-Olof Feldt fortsätter att driva den väldigt hårda politik som han och hela regeringen har fört gentemot ett antal kommuner, hur skall det då finnas pengar till att ens diskutera om ett utrymme som Georg Andersson litet oförsiktigt talade om? Georg Andersson sade nämligen så här: För länshuvudmännen är det viktigt att de får utrymme att diskutera. Tala om att bara ha skisser i stället för praktiska beslut! Blekingeborna, hallänningarna, göteborgarna och älvsborgsborna vill, för att klara sig undan en miljökatastrof, ha rejäla pengar från staten, så som vi Prot. 1988/89:106 har fattat beslut om. Jag vet att Skinnskatteuppgörelsen handlade om att minst 10 miljarder skulle användas till järnvägarna. Det borde ha varit ännu mer. Men det var inte några nya friska miljarder. Vad regeringen menade var att en del av dessa redan var intecknade, men det framkom inte förrän efteråt. Detsamma är det tyvärr med det här sveket. Georg Andersson sade tidigare — jag noterade det — att Viola Claesson patetiskt talade om en överenskommelse. Det vore bra om Georg Andersson rättar sig på den punkten, även om han inte direkt var inblandad i överläggningarna. Det var den värsta oförskämdheten. Alla vet ju genom massmedia, om inte annat, att det har förekommit förhandlingar som har lett till ett resultat, som gav järnvägarna garantier som ni har svikit på det grövsta. Allra sist: Kommer ni alla som var representerade i SJ:s referensgrupp ihåg att regeringen dyrt och heligt lovade att inga nya pålagor skulle läggas på kommunerna på grund av den nya ordningen för trafiken?

Fru talman! Frågan om trafik och miljö är naturligtvis väldigt viktig. Jag betonade det i mitt förra inlägg. Men en del debattörer präglas av en pessimism och uppgivenhet som är nästan destruktiv. Det är viktigt att vi nu följer utvecklingen och noga analyserar vad de åtgärder som är vidtagna har för effekt. Vi inväntar analyser under det här året eller i början av nästa år från en rad viktiga organ som arbetar med dessa frågor. Då får vi ett bättre och säkrare underlag för att göra de bedömningar som är nödvändiga för att vi skall kunna gå vidare och föra en aktiv miljöpolitik också på trafikpolitikens område. Men att nu bara döma ut de åtgärder som är vidtagna som nästan värdelösa skapar bara resignation. Jag tycker att det är riktigt trist. Det var ett djärvt och fint beslut att kräva katalytisk avgasrening på nya bilar, ge stimulansbidrag för att utveckla detta också på de äldre bilarna och ställa hårda krav på dieselfordon. I det avseendet är vi ledande i Europa. Låt oss nu, innan vi har något annat, ändå tillerkänna detta ett värde. De rapporter som vi har fått från Bilprovning och från andra pekar mot att det här kommer att ha mycket stor betydelse för vår miljö. Om det räcker kan man inte vara alldeles säker på, men att nu på en gång säga att det inte kommer att ge några påtagliga effekter tycker jag absolut är fel. Viola Claesson är aldrig nöjd med de besked som man lämnar. Vi har haft många diskussioner, nästan varje vecka, här i riksdagen om trafikpolitik. Det är litet svårt att hitta något nytt. Men nu bedriver vi enligt Viola Claesson en så förfärligt hård politik mot kommunerna. Jag vet inte vad det har med saken att göra, men min uppfattning är att kommunerna inte har haft svårare än staten när det gäller ekonomiska förutsättningar för att bedriva en aktiv utbyggnadsoch reformpolitik under senare år. När det gäller den regionala och lokala trafikpolitiken behövs det naturligtvis mycket stora insatser från kommunernas sida om vi skall klara en bra utveckling. Man kan inte ropa på staten varje gång som det behövs insatser — det är ett generellt konstaterande. Sedan förstår jag inte varför man talar om svek beträffande de 10 miljarderna. Vi håller ju fast vid övenskommelsen om dessa. Men om man = Prot. 1988/89:106 lyssnar på Viola Claesson, kan man tro att 25 öre ger 10 miljarder på ett enda 28 april 1989 bräde. Här skall det ju vara en fördelning under en tioårsperiod — med oförändrad bensinförbrukning under de åren. När det gäller satsningarna på järnvägen framgår det bl.a. av trafikutskottets betänkande att det rör sig om cirka 4 miljarder på ett år — investeringar, drift och underhåll medräknade. Jag förstår inte att man här kan tala om svek, med tanke på den förhandling som har skett. Slutligen, Elving Andersson! Ni i centern säger ute i bygderna att ni har en plan för asfaltering av grusvägar under en tioårsperiod. Men enligt de uppgifter som jag har skulle det betinga en kostnad av 58 miljarder kronor.

Fru talman! Det finns i dag en region som verkligen måste prioriteras för att den spårbundna trafiken skall kunna fungera. Jag tänker då på Göteborgsregionen och även på västkustbanan, som hela mitt anförande kommer att handla om. Hugo Bergdahl har ju talat om folkpartiets järnvägspolitik, och Evert Svensson kommer att tala om Bohusbanan och dess framtid: Miljösituationen i Göteborgsregionen är mycket allvarlig. Av bl.a. detta skäl är det i Göteborgsregionen av mycket stort intresse att järnvägsnätet byggs ut. I flera år har vi i folkpartiet begärt en utredning av den spårbundna trafiken till och från Göteborg. Vi minns mycket väl Birgitta Dahls löfte i valrörelsen om att Göteborg med tanke på luften där snart skulle bli en ren stad. Men vad har hon gjort sedan dess? Ja, inte har hon åtstadkommit något som märks på miljön eller luften. Göteborg är centralpunkten för den västsvenska spårbundna kollektiva trafiken. I reservation nr 38 av folkpartiet och flertalet övriga partier begär vi reservanter att regeringen tillsätter en förhandlingsman för att man på det sättet skall kunna komma fram till en samlad lösning på järnvägsfrågorna i Västsverige. Det är ju precis vad som har gjorts tidigare beträffande pendeltrafiken i Stockholmsregionen och som nu görs beträffande utbyggnaden av järnvägstrafiken runt Mälaren. Göteborgsregionen behöver en väl fungerande pendeltrafik på sträckorna Göteborg-Kungsbacka, Göteborg-Borås, Göteborg-Trollhättan/Vänersborg samt Göteborg-Uddevalla. Det krävs således både en utbyggnad och en upprustning av banstandarden. Det skall alltså inte ske någon nedrustning, som varit fallet under flera år. Det var ingen lätt uppgift som banverket ställdes inför vid övertagandet av dessa utslitna bandelar. Men nu, fru talman, gäller det att ta krafttag, så att det blir möjligt att rusta upp dessa järnvägslinjer. Dessutom gäller det att ge Göteborgsregionen möjlighet att dämpa den täta biltrafiken till och från Göteborg. Det stora bekymret just nu är västkustbanan. Så något om stomjärnvägen och länken mellan kontinenten och Oslo. För ett halvår sedan trodde alla kommunalpolitiker på västkusten att det äntligen 49 hade påbörjats, och löften hade givits om att det skulle bli en successiv utbyggnad av sträckan Göteborg-Halland-Skåne. Kommunerna Göteborg, Mölndal och Kungsbacka hade redan börjat förbereda för pendeltrafik för att få ned antalet bilpendlare och på det sättet försöka förbättra miljön i området. Man hade åtagit sig att rusta upp stationsbyggnaderna samt bygga nya stationer där det behövdes. För kommunerna innebär detta givetvis ett från början stort åtagande när det gäller att dra sitt strå till stacken och försöka förbättra och popularisera det kollektiva åkandet i regionen. Vidare kan nämnas inköp av en ny och ändamålsenlig vagnpark. Det är därför lätt att förstå kommunernas reaktion när också utskottsmajoriteten tänker lägga ytterligare en börda på kommunerna genom att dessa skall stå för en tredjedel av upprustningskostnaderna i samband med att man bygger ut banan till dubbelspår. Kommunerna reagerade genom att visa stor irritation. Socialdemokratiska kommunalpolitiker i Göteborg och Mölndal har fällt hårda ord om sina kolleger i trafikutskottet. Det måste kännas bittert att behöva bli så besviken och sviken som de här kommunerna har blivit. Även länsstyrelserna i Halland, Göteborg och Bohuslän har agerat för en fortsatt utbyggnad med statliga medel. Men det som förvånar mig mest är moderaternas ställningstagande i denna fråga. Man väljer att glömma sina uttalanden om förbud mot skattehöjningar och om alternativ finansiering — man vill ju inte diskutera möjligheten att låna pengar till finansiering av utbyggnaden. Eftersom västkustbanan tillhör stomnätet menar vi i folkpartiet att det helt klart är statens skyldighet att finansiera och klara utbyggnaden av hela sträckan Göteborg-Helsingborg/Malmö. Varför skall vi annars skilja på länsjärnvägar och stomjärnvägar? Sträckan Göteborg-Mölndal-Kungsbacka utgör bara en liten del av sträckan Köpenhamn-Oslo, två huvudstäder i våra grannländer. Det som förvånar mig mest är att utskottsmajoriteten inte alls ville diskutera en s.k. alternativ finansiering. En sådan kunde innebära upplåning av pengar eller eventuell förskottering av pengar från t.ex. kommunerna, något som dessa inte var främmande för. Men ni moderater och socialdemokrater har fortfarande möjlighet att ändra er. Ni kan alltså komma ur den här prekära situationen med äran i behåll genom att ge de här omnämnda kommunerna en tvåspårig järnväg. Därmed skulle Göteborgsregionen få möjlighet att förbättra miljön i ett redan mycket ansträngt område. Till er som tillhör majoriteten i fråga om detta ställningstagande vill jag säga: Gör inte västkustborna besvikna! Gör inte era partikolleger som trott på er besvikna! Låt oss få västkustbanan utbyggd med dubbelspår, så att vi kan fortsätta projekterandet av en spårbunden miljövänlig pendeltrafik i Göteborgsregionen och öka kapaciteten när det gäller personoch godstrafiken mellan Malmö och Göteborg. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till reservationerna nr 25, 37 — vilken handlar om Bohusbanan — och 38. Dessutom vill jag meddela att vi i

Fru talman! Bohusbanan byggdes 1909 och gick från Göteborg till Strömstad. Hade man vid det tillfället lagt till de 28 kilometer som behövdes för att förbinda Sverige med Norge vid Svinesund, hade vi inte behövt ha den här debatten i dag om en utbyggnad av Bohusbanan. Denna bana skulle då sedan länge ha varit en naturlig trafikled mellan Oslo, Göteborg, Köpenhamn och kontinenten. Trafiken genom Bohuslän är intensiv. Det gäller inte bara sommartid då turisttrafiken, som bekant, är mycket stark. Under en normal arbetsdag passerar omkring 700 långtradare Svinesundsbron på sin väg mellan Osloregionen och Göteborg/kontinenten. Vägen är dålig och måste under alla omständigheter rustas upp. Men det som vi nu talar för är en utbyggnad och en förbättring av Bohusbanan. Detta behövs av framför allt tre skäl: För det första är Bohusbanan en trafiklänk i ett mycket tätbefolkat område. 6 miljoner människor beräknas bo i området —- Göteborgsoch Köpenhamnsregionerna inräknade. För det andra: Det är viktigt, för att inte säga nödvändigt, att få över så mycket gods som möjligt på järnväg, av miljöskäl. Det borde ske en samordning mellan båt-, järnvägsoch landsvägstrafik. Det rör sig om järnvägstransporter på 30 mil mellan Oslo och Göteborg och ytterligare ett trettiotal mil ner till Danmark. Järnvägen går parallellt med landsvägen. Bilspedition AB säger att man skulle kunna föra över ca 10 960 av sina godstransporter till järnväg. Det understryker ytterligare vad kommunikationsministern har sagt om den utveckling som är statistiskt noterad. Miljöskälen väger alltså mycket tungt i västkustregionen, vilket har framgått av rapporter. En bättre miljö måste också få kosta pengar — och planering. För det tredje: Bohusbanan är också en lokal trafikled i närheten av Uddevalla och Göteborg. Inte minst för Göteborgsregionens vidkommande är detta viktigt — också här av miljöskäl. Genom undersökningar vet vi vad som pågår när det gäller miljön i denna region. Vi bohuslänningar tror på en kombination av Bohusbanan och Älvsborgsbanan upp till Kornsjö och vidare till Halden och Osloregionen. Det borde vara möjligt att göra en kombination av trafiken. Vi har ett samarbete med Norge, och vi vet att norrmännens intresse för järnvägsförbindelsernas utbyggnad är stort. Det kan man förstå; hela Osloregionen har behov av att komma ner till Sverige och kontinenten. Det rör sig alltså här om internordisk trafik, för att inte säga interkontinental trafik, och det är därför en självklarhet att Bohusbanan bör ingå i stomnätet när den blir utbyggd till Norge, som vi hoppas. En snabbtrafik från Oslo till kontinenten skulle få stor betydelse för befolkningens möjligheter att resa snabbare. Vi har haft uppe denna fråga tidigare i kammaren, och inte utan framgång. Det pågår ett intensivt utredningsarbete på båda sidor om gränsen, som utskottet noterar i sitt betänkande. Nytt för i år här i riksdagen är att vår motion från Bohuslän är undertecknad av två ytterligare partier. Nytt är 51 Även om vi, fru talman, beaktar vad utskottsmajoriteten har skrivit om pågående utredningar, ber jag här och nu att få yrka bifall till reservation 37 till trafikutskottets betänkande nr 16. Jag talar här för samtliga bohuslänningar, liksom Nils Carlshamre gjorde i förra årets debatt.

Fru talman! Först vill jag göra några kommentarer till vad tidigare talare har sagt. Rolf Clarkson började vid andra världskrigets slut, 1945, och han sade bl.a. att järnvägens utveckling därefter inte var de olika företagsledningarnas skuld. Jag delar den uppfattningen. Många gånger skälls det på SJ och banverket m.fl., och det är naturligtvis inte rätt. Det är i denna kammare som vi beslutar om vilka medel som skall ställas till förfogande, och det är avgörande för hur SJ liksom banverket kan forma sin transportpolitik. Georg Andersson sade att man skall ha is i magen. Jag funderade på vad det betyder. Han menade att vi konserverar för SJ. Vi i centerpartiet vill göra precis tvärtom. Vi kan vara överens i stora stycken, men här är det fråga om att via banverket ge SJ resurser — i annat fall är SJ:s situation helt omöjlig. Alla de bidrag som ges till olönsam trafik, som Rolf Clarkson tog upp, är på mängder av sträckor helt onödiga i framtiden, när vi får en bra järnväg. På dagens talarlista finns 26 anmälda till detta ärende, och av dem representerar en stor del Västsverige och även Blekinge. Alla de järnvägar som det är fråga om skulle egentligen kunna bli lönsamma i framtiden, men en förutsättning är att det är bra järnvägar. Det är ingen som åker tåg av nostalgiska skäl — förutom en och annan under semestertider. Det är ingen som fraktar gods med tåg som går sakta. Det måste självfallet vara snabba och bra kommunikationsmedel. De som tycker det måste också ge de medel till banverket som behövs, och det är det som diskussionen borde handla om. Jag har begärt ordet för att kommentera problemen i Västsverige. Mina båda företrädare i talarstolen, Kenth Skårvik och Evert Svensson, gjorde det på ett utmärkt sätt när det gäller västkustbanan och Bohusbanan. Inte minst kring Bohusbanan råder det partipolitisk enighet. Många partier i riksdagen har väckt motioner om just kollektivtrafiken i Västsverige. Eftersom mycket av debatten har rört västkustbanan och kommunernas medverkan när det gäller att betala, vill jag påpeka att det är fel att tro att det bara skulle vara fråga om en regional kollektivtrafik. Alla banor — banan till Oslo, kust-till-kust-banan från Kalmar, Götalandsbanan till Stockholm, banan till Köpenhamn som går in till Göteborg har internationell eller nationell karaktär. Samtidigt är det självklart att alla är till nytta för den regionala trafiken. Kommunikationsministern har tyvärr gått, men jag vill då vända mig till majoritetens företrädare. Ni har tillsatt en storstadstrafikkommitté där jag själv sitter som företrädare för centerpartiet, och en särskild kommitté som heter Miljöprojekt i Göteborg, som har till uppgift att se vad man kan göra Prot. 1988/89:106 för att förbättra miljön i storstäderna. Båda dessa kommittéer kommer att 28 april 1989 dra den slutsatsen att det är viktigt att satsa på kollektivtrafiken. Om det nu byggs dubbelspår på de olika banorna och de berör så mycket annan trafik än just den lokala trafiken, varför skall det betalas av lokala företrädare? Jag kan tycka att det är riktigt att de lokala företrädarna skall vara med och finansiera den totala kostnaden — det gör de också. I förra årets debatt sades det från Göteborgsregionens sida att man var intresserad av att sätta i gång med västkustbanan. Vad gjorde vi då där nere? Jo, vi gick i författning om att ta en diskussion med kommunerna, och vi frågade: Är ni nu beredda att satsa på en tågtrafik på samma sätt som man har gjort med trafiken mellan Alingsås och Göteborg? Det var ingen lätt diskussion — det var nämligen fråga om mycket stora pengar. Kommunerna svarade: Ja, visst vill vi att folk skall kunna åka mellan Kungsbacka och Göteborg, men det finns en utmärkt motorväg där, och det finns mycket fina bussar att åka med. Ett bussalternativ skulle då ha kostat 20-30 milj.kr., och i dag får de tre kommunerna lägga upp ungefär 300 milj.kr. för detta. Därav går 150 miljoner till investering i tåg, och 150 miljoner har anslutning till järnvägen och andra attiraljer som är nödvändiga för att tågtrafiken skall bli bra, på samma sätt som mellan Alingsås och Göteborg. Det här var ingen lätt dust att ta. Det vet en del partier, som är företrädare i riksdagen. De hade mycket svårt att få igenom detta, andra hade det lättare. Men till sist blev det en majoritet i Göteborg, Mölndal och Kungsbacka, på samma sätt som det tidigare hade blivit i Partille, Lerum och Alingsås, för att göra denna mycket stora satsning för att få en bättre miljö i Göteborg och Göteborgsregionen. I år kommer majoriteten i riksdagens trafikutskott och säger: Nja, det räcker inte med de pengarna. Mer pengar skall betalas ut. Det är inte särskilt lätt att plocka fram ytterligare pengar. Det vet var och en som har någon kommunal erfarenhet eller erfarenhet från landsting. Det är det som återspeglas i diskussionen. Dessutom tycker man sig ha blivit mycket orättvist behandlad. Framför allt förvånar det mig att man från moderat håll — de brukar alltid säga att man inte skall föra över utgifter på kommunerna — ställer upp på det förslag som Rune Johansson lade fram. Vi är alltså beredda i Göteborgsregionens kommuner att satsa på en bra kollektivtrafik. Men vi tycker, precis som Elving Andersson och flera andra har sagt innan, att det riksdagen sade förut när banverket bildades är riktigt, att på samma sätt som vägverket har att svara för vägarna skall banverket svara för järnvägen. Elving Andersson har redan bemött påståendena om vad centerpartiet har i sin partimotion, så jag tror inte att jag behöver gå in på det. Men vi är inte emot att man diskuterar. Vi vet att det finns platser här i Sverige, kanske på många håll t.o.m., där det kan vara lönsamt. Det kan gälla en järnvägsstation, man kanske bygger ett nytt city, som ger pengar tillbaka. Det är klart att både kommuner och landsting är beredda att diskutera. Men här var det mer eller mindre fråga om att med en revolver i ryggen få veta — det går att läsa i utskottsbetänkandet, även om uttalandet blev något bättre så småningom: Om ni inte är med, får ni gärna ta pengarna och lägga dem någon annanstans, 53 Prot. 1988/89:106 för mellan Kungsbacka och Göteborg bör man inte bygga om inte kommu nerna själva satsar pengar på banan. Låt mig, fru talman, på de minuter jag har kvar säga något ytterligare om vikten av satsningar på detta och om hur man ser på våra 40 miljarder. Jag kan även här ta Göteborg som utgångspunkt. En snabb järnväg från Göteborg till Malmö skulle kunna innebära en minskning av dagens flygtrafik mellan Göteborg och Sturup. Jag kommer i eftermiddag att åka med ett tåg som går klockan 16.00. I de flesta fall använder jag flyg, för det är för mig den snabbaste förbindelsen. Jag har flera gånger från denna talarstol sagt att om man satsar ordentligt på järnvägen, skulle i framtiden resenärer från Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Borlänge, Gävle och Sundsvall kunna åka med snabbtåg till Stockholm. Naturligtvis har det en oerhört stor betydelse för hur luften skulle förbättras, om man kunde åka tåg i stället för att flyga. Men för att det skall bli verklighet går det inte att stå här i talarstolen och prata om att SJ skall få ro, att ha is i magen och om de 10 miljarderna. Det vi säger är: Låt SJ ha ro, men se till att vi får mer pengar. Då frågar Rune Johansson om vi vet hur mycket det går att satsa på infrastrukturen. Ja, jag kan tänka mig att Rune Johansson delvis har rätt. Det går inte att satsa hur mycket som helst. Det finns bara ett visst antal byggnadsarbetare osv. Så länge alla de skall vara verksamma i Stockholm är det självklart svårt att göra satsningar på andra håll. Men vi i centern tycker att det är rimligare att bygga kust-till-kust-banan, Götalandsbanan m.fl. och i stället minska satsningarna centralt i Stockholm. Det vore en riktig infrastruktursatsning. Dessutom, jag upprepar det jag sagt förut, är jag förvånad över hur länge televerket kan satsa 7 1/2 miljarder. Det skall kunna gå. Men att SJ skulle kunna få litet mer än 10 miljarder, eller som vi i centern föreslår 40 miljarder, är inte möjligt. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till samtliga de reservationer som centerpartiet har undertecknat.
Fru talman! Jag vill egentligen inte söka sak med Rune Thorén. Men en del av historieskrivningen stämmer inte riktigt med hur jag har uppfattat sakernas tillstånd. Bl.a. nämnde han att de statliga verken och företagen inte ansvarar för att de inte får tillräckligt med pengar från riksdagen. Då är det inte mycket att göra åt. Jag vet inte hur det är med Rune Thorén och hans förflutna i SJ:s styrelse, men jag vet att under årens lopp har ett antal, framför allt män, tillhörande denna kammare suttit både i trafikutskottet och i SJ:s styrelse. De har undertecknat SJ:s äskanden varje år. Det har inte funnits några invändningar. Vpk har ställt upp på SJ:s äskanden, medan herrarna i SJ:s styrelse har gått emot SJ-styrelsens och sina egna äskanden både i trafikutskottet och i riksdagen. I några fall har de t.o.m. sänkt de anslag som de andra redan har prutat på. Jag tycker att denna sanning skall fram. Det är ganska viktigt. Att sitta på dubbla stolar och samtidigt här inne spela snäll mot de statliga verken och myndigheterna, när personer har reagerat på det sättet, tycker jag inte är riktigt hederligt, det må jag säga.

Fru talman! Rune Thoréns inlägg kom att så småningom handla om satsningen på dubbelspår mellan Göteborg och Kungsbacka. Jag vill ännu en gång understryka, vilket jag redan har gjort i mitt inledningsanförande i dag, att själva principen, att staten har ansvaret för men inte ”ensamrätt” att stå för finansieringen i stomjärnvägsnätet, är klar. Här gäller det, om vi för framtiden vill ha en påskyndad miljövänlig satsning inom kommunikationsområdet, att se till att vi får alternativa finansintressenter i sådana här satsningar. Det är fullt klart. Till yttermera visso träffade jag i går förre kommunikationsministern Sven Hulterström och kontrollerade med honom om denna uppfattning var riktig. Han bekräftade att så också från början har varit regeringens mening i detta avseende. När vi anslöt oss till socialdemokraternas förslag vid sittande bord i trafikutskottet, var det med denna principiella inställning som grund. Den passade oss som moderater. Vi funderade naturligtvis sedan på om det fanns möjligheter att variera detta förslag på sådant sätt som t.ex. Kenth Skårvik nämnde, med lånefinansiering. Men jag kom till den slutsatsen efter hand att en lånefinansiering i detta fall inte skulle vara till gagn för satsningarna på järnvägsnätet. Lånefinansiering innebär att vi måste betala räntor under tiden, och den innebär att vi måste betala tillbaka pengarna. Betraktar vi då de statliga bidragen till banverket som fastlagda, betyder detta att satsningar på andra delar av järnvägsnätet måste senareläggas. Jag anser fortfarande att just denna speciella sträcka, med den framtida mer omfattande pendeltågsatsningen, motiverar och berättigar den hållning vi moderater haft i trafikutskottet. Det sista jag vill säga är, att om kommuner och landsting kommer att säga nej tack till ett avtal av denna typ, har vi menat att de pengarna kommer att kunna satsas på andra delar av västkustbanan. Det får inte uppfattas som utpressning, utan det bör uppfattas som ett besked till banverket att en majoritet i utskottet nu har sett till att pengar kommer fram. Eftersom dessa inte kan användas till den fullständiga utbyggnaden av dubbelspår mellan Göteborg och Kungsbacka, får dessa pengar användas till andra delar av västkustbanan. Då gör de nytta där. Vi har på det viset alltså tryggat fortsatta offensiva satsningar på banan.
Fru talman! Jag lovade att inte lägga mig i debatten mera. Men när Rune Thorén här kommer med rent felaktiga uppgifter från talarstolen, måste jag i alla fall korrigera dem. Rune Thorén påstår att banverket i huvudsak gör sina nyinvesteringar i Storstockholmsområdet. Detta är felaktigt. De insatser man gör på Grödingebanan betalas i huvudsak av regionala intressenter — närmare 400 milj.kr. De anslagsmedel banverket har för investeringar i järnvägsnätet används i huvudsak utanför storstadsområdet.

Fru talman! Inga missförstånd skall råda, Rune Johansson! Vad jag syftade på var inte banverkets investeringar som sådana, utan jag menade den totala investering vi i dag gör i samhället. Jag kan också hålla med om att det finns en gräns för hur mycket man klarar av. Det var med tanke på den stora intensiteten i Stockholmsområdet totalt sett — med byggverksamhet osv. — som jag sade att vi bör satsa på andra regioner. Då klarar vi alltså centerns 40 miljarder. Till Viola Claesson vill jag säga att visst har centern varit kritisk när det gäller SJ och banverket — och framför allt transportrådet. Vad jag har försökt förklara, inte minst i tidningsdebatter, är att det egentligen är små saker om man i dag skall rikta kritik mot SJ, banverket osv. Vad det är fråga om är att ge ordentliga resurser. Då först har SJ och banverket möjlighet att fullgöra sina uppgifter när det gäller både godsoch persontransporter. Till Rolf Clarkson: Vi har ju sagt i partimotionen att vi inte är emot att man kan diskutera. Men för mig som politiker har det alltid framstått som rimligt, när man skall diskutera och förhandla, att det sitter någon på andra sidan bordet, och så talar man med varandra och försöker komma överens. Då sitter man inte och säger: ”Så här skall det vara.” Det som står i den handling vi i dag behandlar är ett diktat. Det går inte att komma ifrån, även om jag erkänner att det höll på att bli betydligt hårdare från början. Det blev något bättre. Självfallet tror vi att västkustpolitikerna finner, när de läser minoritetens förslag, att det från deras utgångspunkt är betydligt bättre, för det följer den linje som vi hade förra året.
Fru talman! Jag finner det mycket angeläget att Rune Thorén får med sig hem budskapet att det inte är fråga om utpressning. Det blir en frivillig överenskommelse, om den träffas. Och om man inte träffar ett avtal av denna typ blir det en senareläggning, som man då tycker att man kan bära. Det är alltså helt och hållet en lösning av frivillig karaktär. Jag vill ännu en gång understryka att denna lösning har sin förebild i det avtal — Strängavtalet — som gäller Stockholmsregionen.
Fru talman! Det är ingen bra jämförelse. När det gäller Stockholmsområdet var det en helt annan typ av investeringar. Här är det fråga om ”raka spår” som det gäller att investera i och som inte ger några pengar tillbaka till kommuner och landsting. Dessutom är det den stora skillnaden att det här är fråga om att betala dubbelt. Man kommer alltså först att betala för investering, och sedan skall man betala banavgifter. Jag har försökt kolla med vårt trafikbolag i Göteborg. Man säger där att den trafiken säkerligen kommer att kosta mellan 3 och 4 milj.kr. per år. Det skulle betyda att man på ett antal år betalar den här rälsen två gånger om, och det kan ju ändå inte vara rimligt att ha ett sådant system.

Fru talman! Låt mig helt kort uttrycka min stora tillfredsställelse över att 28 april 1989 trafikutskottet nu i sitt betänkande har lyft fram särskilt två snabbtågsprojekt, nämligen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Sundsvall. Detta har ju också understrukits av utskottets talesman Rune Johansson här i dag. Han sade samtidigt att det regionalpolitiskt är mycket viktigt att denna snabbtågssatsning kommer i gång med det snaraste. Det är samma slutsatser som har dragits av den arbetsgrupp som nu under ett år har jobbat med det här projektet. Det sakmaterial som vi har tagit fram visar att ett snabbtåg mellan Stockholm och Sundsvall kommer att vara en av de mest effektiva regionalpolitiska satsningar som kan göras för att utveckla framför allt södra Norrlandskusten. Jag är medveten om att det är banverket som har ansvar för investeringsplaneringen. Men jag vet också att banverket i sin planering skall ta hänsyn till de regionalpolitiska aspekterna. Fru talman! Jag utgår nu från att banverket väger in de synpunkter som trafikutskottet har gett uttryck för i sitt betänkande.

Fru talman! Jag vill ta upp några problem med tågförbindelser i Kristianstads län och i Skåne. Det gäller tågförbindelser på västkustbanan och särskilt dess södra del, sträckan Kristianstad-Hässleholm som en del av interregionala förbindelser söderut men också som en del av Blekingebanan, samt fjärrtågsförbindelser till Göteborg och Stockholm. Först några synpunkter på järnvägstrafik i allmänhet. Vi skall hellre satsa på utveckling än på nedskärning, menar centern. För att öka lönsamheten inom persontågstrafiken är det klokt, anser vi, att satsa på fler rabatter, tätare och bättre anpassade turer, bättre spår och vagnar. Det skulle öka järnvägens konkurrenskraft och få fler att ta tåget. Att detta är riktigt har ju faktiskt visat sig genom de satsningar på röda avgångar som SJ har gjort på sistone. Persontrafiken på banan Kristianstad-Hässleholm har varit föremål för förhandlingar mellan SJ och transportrådet. Denna sträcka har i dag 16 dubbelturer. Förhandlingarna har resulterat i att trafiken på denna bansträcka kommer att reduceras med 6 dubbelturer till 10. Av dessa 10 dubbelturer är 4 s.k. rådrumsbeställningar intill nästa förhandlingsomgång. Denna minskning av antalet dubbelturer innebär väsentliga försämringar av persontrafiken och kan få allvarliga konsekvenser för den miljövänliga järnvägstrafiken i Kristianstads län och den sydliga landsändan. Nedskärningarna resulterar bara i ännu större förluster, eftersom folk då väljer andra transportmedel. Och när allt färre personer tar tåget, hotar nya nedskärningar. Risken är uppenbar att de fyra dubbelturer som i dag är s.k. rådrumsbeställningar försvinner vid nästa förhandlingsomgång. Då försämras kommunikationerna och landsbygden riskerar att avfolkas. Om kollektivtrafiken skall kunna fungera, måste det finnas en helhetssyn på olika förbindelser, såväl regionala som interregionala. Banan Kristianstad-Hässleholm måste ses i detta helhetsperspektiv tillsammans med de interregionala förbindelserna, som jag tidigare nämnde. 57 Centern vill anvisa 70 milj.kr. utöver regeringens förslag för att möjliggöra köp av även här nämnda nedläggningsdrabbade turer. Därför yrkar jag bifall till reservation 10. Fru talman! En fortsatt utbyggnad av dubbelspår på västkustbanan är mycket angelägen, som här tidigare har sagts, särskilt mot bakgrund av den svåra miljösituationen i Västsverige. Det är nödvändigt att föra över så mycket biltrafik som möjligt på järnväg. Det gäller så väl varusom persontransporter. Det är ett statligt ansvar att underhålla och bygga ut västkustbanan. De medel som banverket fått för viss uppbyggnad av denna bana är otillräckliga. Redan nästa år bör därför 100 milj.kr. användas för särskilda nyinvesteringar, och ytterligare anslag bör anvisas kommande budgetår. Därmed tillgodoses syftet i centermotionen T206, där vi kräver ytterligare satsningar på västkustbanan. I denna motion pläderar vi också för att en tunnel byggs genom Hallandsåsen för att öka trafiksäkerheten. Man minskar då en mängd plankorsningar mellan väg och järnväg, och därmed ökar trafiksäkerheten. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 24. Fru talman! I motion T550 av mig m.fl. — en flerpartimotion — behandlas den södra delen av västkustbanan, sträckan Båstad-Ängelholm-Åstorp Malmö/Lund. Denna sträcka trafikeras i dag med fyra tågturer i stort sett dagligen i vardera riktningen. Västkustbanan är i denna del en viktig pendlingsförbindelse, eftersom västra Skåne kommit att uppfattas som en gemensam arbetsmarknad. Beläggningen, särskilt i arbetspendlingslägen, har därför varit god. Människorna har vant sig vid att västkustbanan är en viktig del av samhällenas infrastruktur. Bl.a. av den anledningen har staten anslagit medel för dess upprustning i samband med att linjesträckningen läggs om över Helsingborg i och med att genomgående järnvägsspår där färdigställs år 1991. SJ planerar att vid denna tidpunkt sätta in ytterligare trafik på rubricerad bandel. Bussarna kommer dock inte att trafikera Båstad. Dessutom kommer bussresorna att ta mycket längre tid än vad tidigare tågförbindelser gjort, vilket kommer att innebära att SJ kommer att förlora en grupp trogna arbetspendlande järnvägsåkare på denna sträcka. I stället tar dessa naturligtvis bilen till arbetet det är ett snabbare och bekvämare alternativ för dem. Det finns större risk att järnvägstrafiken blir än mer olönsam. Då lägges ytterligare linjer och turer ned. SJ blir förlorare, miljöpolitiken blir förlorare och energipolitiken blir förlorare. Därför bör nuvarande förbindelser mellan Nordvästskåne och Malmö/Lund bibehållas till dess att en utökad trafik insätts igen år 1991 Med detta yrkar jag bifall till motion T550.

Fru talman! Jag förstår att jag frestar tålamodet, men jag skall försöka hålla mig mycket kort. Jag ville säga tre saker. Hans Gustafsson talade om stomnätet och omklassning. Från centerpartiets sida har vi tyckt att detta är en mycket allvarlig fråga, och vi har t.o.m. velat föra den hit till riksdagen. Vi har en reservation med den innebörden. Kommer sådana förslag upp måste de, som Hans Gustafsson säger, naturligtvis diskuteras med kommuner och med landsting, men vi tycker också att politikerna här i denna kammare bör ha ett inflytande och kunna säga ifrån. Jag har haft förmånen att vara nere i Blekinge och ta del av er s.k. Blekingevision, som länsstyrelsen har jobbat fram och som jag tycker är en utmärkt produkt. Den visar att det är nödvändiga investeringar som Hans Gustafsson har talat för. Jag vill avsluta med att säga att jag representerar en storstad. Jag skulle naturligtvis skämmas om det vore så att banverket bara hade 10 miljarder till förfogande, för då försvinner det mesta i Stockholm och någonting i Västsverige, och sedan blir det ingenting kvar. Det är just därför, fru talman, som vi säger att det behövs minst 40 miljarder för att få en hygglig infrastruktur här i landet. Jag kan bara understryka det som Hans Gustafsson har sagt: Det är viktigt att ha bra och goda kommunikationer i Blekinge.

Fru talman! I maj 1988 beslutade riksdagen att Blekinge kustbana skall tillhöra stomjärnvägsnätet. Detta beslut mottogs mycket positivt av invånarnai Blekinge. Äntligen, trodde man, hade dörren öppnats för en upprustning av banan. Riksdagsbeslutet kunde enligt vår mening inte tolkas på annat sätt än att staten hade tagit sitt regionalpolitiska ansvar för ett län som har haft och fortfarande har bekymmer med sysselsättningen. En positiv utveckling för Blekinges vidkommande kräver en förbättrad infrastruktur. Fullgoda kommunikationer är absolut nödvändiga för att skapa en positiv utveckling i vårt län. I detta avseende har staten ett övergripande ansvar för att denna möjlighet även står till buds för oss. Blekingebornas förhoppning om en upprustning av Blekinge kustbana och därmed förbättrade kommunikationer med vår omgivning fick en allvarlig knäck när transportrådet och SJ endast några månader efter beslutet i riksdagen förhandlade om att överföra banan från stomjärnvägsnätet till länsjärnvägsnätet. Fru talman! En sådan åtgärd innebär — enligt min mening i varje fall — att kustbanan kommer att läggas ned. En överföring till länsjärnvägsnätet kan inte aktualiseras innan en fullgod upprustning av banan verkställts. Det är statens ansvar att så sker. Reaktionerna från länets invånare har varit mycket starka efter beskedet om en eventuell omklassificering av banan. Vi kan inte acceptera att man medvetet försämrar förutsättningarna för en positiv utveckling i länet.

Jag har, tillsammans med företrädare för socialdemokraterna, centern och vpk, i en motion angående Blekinge kustbana uttalat att en omklassificering av banan inte får ske förrän banan rustats upp till modern standard. Vi är helt överens om att ansvaret för denna upprustning åvilar staten. Vi är också helt överens om att en upprustning av järnvägen är den enda framkomliga vägen att, vad kollektivtrafiken beträffar, tidsmässigt krympa avståndet mellan kommunerna i länet och, framför allt, mellan vårt län och Lund-Malmöområdet. Länsstyrelsen i Blekinge har i en omfattande utredning benämnd Blekingevision med hjälp bl.a. avt.f. professor Stellan Lundberg visat på den samhällsekonomiska vinst som en upprustning av kustbanan utmynnar i. Inom EG styrs regionalpolitiska satsningar till infrastrukturella investeringar. Mycket stora pengar satsas i de länder som har en svag infrastruktur. Fru talman! Kustbanan är en viktig komponent för en positiv utveckling i Blekinge. Kustbanan är en viktig länk för att vi skall kunna knyta kontakter med våra blivande samarbetspartner i Europa. Restiden mellan länets kommuner kan reduceras avsevärt med en upprustad kustbana. Restiden mellan Karlskrona och Malmö kan reduceras till två timmar — en restid som inte ens bilen kan konkurrera med. Dessa framtidsmöjligheter för Blekinge får inte begränsas.

Fru talman! En väl utbyggd infrastruktur är en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma en långsiktig, positiv regional utveckling. Arbetet med att förbättra kommunikationerna är också ett prioriterat område inom det regionala utvecklingsarbete som bedrivs i Blekinge län. Genom förbättrade kommunikationer skapas möjligheter till bättre samverkan mellan olika kommuner och regioner, utökade möjligheter till företagskontakter och större möjligheter att nå olika arbetsmarknader. Det faktum att Blekinge nu får en egen högskola understryker ytterligare behovet av bl.a. en fungerande kollektivtrafik. Väl fungerande personoch godstransporter är synnerligen väsentliga för den totala samhällsfunktionen. Transportsystem av olika slag behövs. Järnvägstrafiken är i detta sammanhang inte att bortse från. Den fyller en viktig funktion. Vi diskuterar här i dag för närvarande järnvägstrafiken. Därför har jag anledning att beröra endast den i detta anförande. Vi noterar att järnvägsnätet i Blekinge är nedgånget. Åtgärder behöver sättas in snabbt. Banorna behöver rustas upp och ges bättre standard. Gammal och icke ändamålsenlig vagnmateriel måste bytas ut. Med uträtade och förbättrade spår, nya lok och vagnar ges möjligheter till avsevärt förkortade restider. Åtgärderna skulle således kraftigt bidra till att öka såväl antalet resenärer som mängden gods på de olika järnvägslinjerna. Möjligheterna till arbetspendling mellan olika orter skulle öka, miljön må bättre och trafiksäkerheten främjas. Satsningarna på det blekingska järnvägsnätet har varit i stort sett obefintliga, med undantag för inledningen till en viss upprustning i början på 80-talet. Det är av yttersta vikt att järnvägsnätet i länet ses som en samhällsekonomisk tillgång och att det blir behandlat därefter. Som tidigare nämnts är det enda riktiga att rusta upp järnvägstrafiken och väl vårda det kapital som, trots allt, banorna utgör. Trots att tekniken genom åren har utvecklats och förbättrats har järnvägsutvecklingen på många sätt närmast legat stilla. Utvecklingen av järnvägarna har inte på långt när följt utvecklingen inom andra transportområden. Det gäller nu att rätta till dessa brister. För Blekinges del är det avgjort så att modern tågtrafik med anpassade tidtabeller är det snabbaste och effektivaste kollektiva transportsättet, i synnerhet utmed den tätbefolkade kuststräckan. En rejäl upprustning av banorna skulle kunna minska restiderna avsevärt. Som exempel kan tas restiden mellan Karlskrona och Sölvesborg, den östligaste resp. västligaste av länets städer. Den skulle kunna kortas ned till ca 45 minuter. Detta skall vi jämföra med den tid resan tar i dag, ungefär dubbla tiden. Tiden för sträckan Karlskrona-Malmö skulle inte behöva överstiga två timmar mot dagens tre och en halv. Bara genom en upprustning av banstandarden på vissa delar av sträckan Karlskrona-Göteborg skulle restiden kunna förkortas med 30 minuter. Allt talar således för att en upprustning skulle ge till resultat att den onda cirkel som nu järnvägstrafiken befinner sig i skulle brytas och att trafiken på banorna skulle bli till ett verkligt och ändamålsenligt alternativ i trafikförsörjningen. Det är viktigt att kustbanan i östlig-västlig riktning genom länet med koppling till stambanan i Hässleholm samt med Malmö-Lund-regionen liksom den s.k. kust-till-kust-banan från Karlskrona över stambaneknutpunkten Alvesta vidare mot Göteborg ges de upprustningar och får de Belackare hävdar ibland att Blekinge ligger vid sidan om. De olika satsningar som har gjorts i länet, bl.a. av regionalpolitiska skäl, visar att så inte är fallet. De visar det självklara, att även Blekinge har en framtid. Men möjligheterna till en bra framtid minskar om inte satsningarna görs fullt ut. Därför är det också ur denna synpunkt viktigt att kommunikationsmöjligheterna stärks. Inrättandet av en högskola i länet, lokalisering av Statshälsan, boverket, kustbevakningen och andra satsningar inom såväl tjänsteoch servicesektorn som inom industrin visar klart och entydigt att behovet av kommunikationer — och då också givetvis på järnvägssidan — inte kommer att minska utan tvärtom bli ännu större. Vänder vi blicken mot öster och sydost ligger Blekinge synnerligen strategiskt till vad gäller framtida samverkan med länderna i Östeuropa. Vi kan i dag se ett ökat och växande intresse för ytterligare samverkan mellan Sverige och dessa länder. En satsning på järnvägskommunikationerna i samt till och från Blekinge skulle även ur denna synvinkel vara en god satsning till gagn för såväl län och region som hela vårt land. Fru talman! Sammanfattat skulle således de välbehövliga satsningarna på de blekingska järnvägarna, och då inte minst på kustbanan genom länet, vara väl investerat kapital. Jag yrkar med detta som bakgrund, och då kraven i motionerna inte vunnit majoritetens gehör i utskottet, bifall till reservationerna 34 och 35 i trafikutskottets betänkande nr 16.

Fru talman! Det har varit en lång debatt i dag om järnvägspolitiken. Jag tycker att den stundtals har varit ganska intressant. De olika talarna har haft olika vinklingar på framtiden. Jag vill prata litet grand om framtiden, framtiden för en bättre miljö, där järnvägsutbyggnaden är en viktig del. På västkusten har vi, som ni alla vet, mycket dålig miljö och framför allt i Göteborgsregionen. Vi som bor där har varit glada och är glada för den positiva syn man har haft hos olika myndigheter när det gäller utbyggnaden av västkustbanan. Men, fru talman, glädjen har grumlats ganska rejält i och med skrivningen i dagens betänkande. Det gäller att kommuner och landsting skall betala en tredjedel av kostnaderna för utbyggnaden. Kommuner och landsting säger nej till detta. De anser att detta är en statlig angelägenhet. Man tar det fulla ansvaret för kommunernas kostnader för nya vagnar till pendeltrafik. Bl.a. Rune Thorén har här redovisat vilka kostnader man har i kommunerna runt om i Göteborgsregionen. Man bygger väl inte ut västkustbanan enbart för pendeltrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg? Varför tog man inte en diskussion med kommunerna innan man fattade detta beslut? Om nu inte banverket kan nå en lösning om finansieringen med kommunerna, kan banverket omdisponera medlen till andra delar av västkustbanan. Det kallar jag för en form av utpressning, även om Rolf Clarkson säger att vi inte får tolka det så. I betänkandet står det att: ”Om det inte är möjligt för banverket att nå en uppgörelse med de lokala och regionala intressenterna i Göteborgsregionen bör enligt utskottets mening de medel som anvisas under anslaget D4. få användas för investeringar på andra delar av västkustbanan.” Detta är ungefär detsamma som när man säger till småbarn, att om du inte gör detta får du inte detta. Jag tycker att det vore befriande om vi kunde få slippa sådana skrivningar i de kommande betänkandena i framtiden. Jag tror nämligen inte att det var meningen att man skulle agera så när riksdagen fattade det trafikpolitiska beslutet förra året. Jag förmodar att vi kommer att fatta ett beslut som får majoritet och som kommer att innebära att de pengar som anslås här i riksdagen mycket väl kan hamna på någon annan del av västkustbanan än vad alla partier är överens om är den prioriterade delen. Man kommer alltså att lägga över ett politiskt beslut och ett ansvar på banverket för att förhandla fram något som kommuner och landsting redan i dag säger nej till. Ansvaret för att placera pengarna någon annanstans kommer att läggas på banverket. Fru talman! Jag anser att detta är helt orimligt. Under årets allmänna motionstid skrev jag en motion om västkustbanan tillsammans med fyra andra socialdemokrater. I motionen tog jag upp vikten av en utbyggnad av västkustbanan. Jag pekade bl.a. på kommunernas ansvar. Som jag har sagt tidigare har de tagit ett ansvar. Jag pekade också på andra alternativa lösningar. Vilka direktiv kommer banverket att få vid dessa förhandlingar? Hur skall vi i riksdagen kunna påverka banverket så att pengarna kommer att läggas på utbyggnaden av spåret mellan Göteborg och Kungsbacka? Fru talman! Jag yrkar bifall till min motion T515.

Fru talman! I detta betänkande behandlas en motion som jag skrev under den allmänna motionstiden. Den berör NKIJ-banan och dess framtid. NKIJ står för Nordmark-Klarälvens järnvägar. Den banan går mellan Deje och Hagfors och är en av Sveriges få privatägda elektrifierade järnvägar. Uddeholm AB har beslutat sig för att lägga ned trafiken, eftersom driften har gått med stora förluster under flera år. En nedläggning skulle dock ge stora samhälleliga förluster. Järnvägen är av stor regionalpolitisk betydelse för Klarälvdalen. Utan järnväg hotas Klarälvdalens livsnerv stålindustrin. Hagfors Tooling blir i så fall Europas enda järnverk utan järnvägsförbindelse. En nedläggning av NKIJ skulle utan tvivel medföra ett allvarligt hot mot sysselsättningen i en redan hårt drabbad trakt av Värmland. Järnvägen betyder också mycket ur miljöoch energisynpunkt, eftersom stora godsmängder kommer att överföras till landsväg om järnvägen försvinner. Det går två godståg per dag med bl.a. farligt gods, t.ex. gasol, till fabriken i Hagfors. Ett bibehållande av trafiken på banan skulle i jämförelse med landsvägstrafiken innebära säkrare transporter av farligt gods. Landsvägstransporterna kommer att till stor del hamna efter riksväg 62, som redan nu är tungt belastad och i stort behov av ytterligare upprustning. Nuvarande godsmängd på NKIJ motsvarar ca 60 långtradare per dygn. Dessutom är elektrifierad järnvägstransport synnerligen miljövänlig vid transport av tungt gods. Godstågen spyr inte heller ut några dieselavgaser över Värmlandsskogarna, vilket biltrafiken skulle göra. Utskottet hänvisar i betänkandet till att regeringen i mars gav banverket i uppdrag att från samhällsekonomiska utgångspunkter göra en analys av NKIJ. Förutsättningarna för att införliva banan i det statliga järnvägsnätet skulle prövas. Länsstyrelsen i Värmland har låtit göra en egen utredning som visar på behovet av ett samhälleligt engagemang i banan. Fru talman! Kloka skäl föreligger för att järnvägstrafiken på NKIJ behålls, och man måste alltså skynda på beslutsprocessen. Man bör då också se över om inte NKIJ AB skulle kunna fortsätta driften, men med ett samhälleligt ekonomiskt stöd. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion T520.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Tyvärr kan Gudrun Schyman inte vara här, men det får duga med mig. I Sverige finns i dag en stark opinion för fred och nedrustning. Den finns manifesterad i fredsrörelserna, i de politiska partierna, i kvinnooch ungdomsförbund och i kommuner — för att nämna några exempel. Detta är ett faktum som borde glädja regeringen och som skulle kunna vara ett gott stöd för en rakryggad hållning i det internationella arbetet för fred och nedrustning. Men sedan denna fråga framställdes och efter den artikel som kabinettsekreteraren i utrikesdepartementet och statssekreteraren i försvarsdepartementet skrev i Dagens Nyheter får man faktiskt misstanken att den här starka opionionen börjar bli en belastning för regeringen. ”Nedrustningspolitiken måste vara ett stöd för vår säkerhetspolitik och inte bli till ett problem för den”, skriver de båda herrarna. Varför inte vända på det och i stället säga: ”Säkerhetspolitiken måste vara ett stöd för vår nedrustningspolitik och inte bli till ett problem för den.” Det är tydligen så i dag. Vi vet att en av kärnvapenmakterna, USA, är väldigt irriterad över att mötas av demonstranter när man kommer med sina militärfartyg och avkrävs ett besked om man har eller inte har kärnvapen ombord. Jag hoppas att det inte är så, att en av stormakterna i fortsättningen skall diktera vår säkerhetspolitik. Man får det intrycket av den här artikeln, som väl inte har kommit till av en tillfällighet.

Herr talman! Jag tackar Sten Andersson för svaret. Det var bra att vi fick reda på att vi får fyra flottbesök under våren. Nu undrar jag bara: Till vilka dagar är dessa besök planerade och till vilka hamnar kommer fartygen? De frågorna kanske vi också kan få besvarade här. Det är nämligen svårt att få reda på när det sker flottbesök, och jag tycker att det är medborgarnas rättighet att få reda på det och att regeringen eller myndigheterna inte skall bedriva ett hemlighetsmakeri. Som Sten Andersson påpekade i svaret skapar detta hemlighetsmakeri inget förtroende. Det är litet motsägelsefullt att vi å ena sidan säger att vi har förtroende för att fartygen inte medför kärnvapen till våra hamnar och att statsministern å andra sidan säger att detta hemlighetsmakeri icke skapar något förtroende. Jag håller med statsministern om att det verkligen inte skapar något förtroende, när man inte kan svara på frågan om fartygen har kärnvapen eller inte. Nu har Sverige genom Sten Andersson och statsministern agerat internationellt för att vi skall få ändring till stånd, men vi har ännu inte sett någon effekt av detta. En majoritet i riksdagen har uttalat att man då skall ompröva frågan om vad man skall göra. Är Sten Andersson beredd att säga nej till örlogsbesök och följa Nya Zeelands exempel, dvs. att i de fall där vi kan anta att fartygen har kärnvapen ombord helt enkelt inte låta dem komma till våra hamnar? Jag tycker att man verkligen skall ta den oro på allvar som finns ute i kommunerna. Göteborgs kommun och inte minst Sören Mannheimer har enligt min mening agerat på ett föredömligt sätt. Det vore bra om allt fler hamnkommuner agerade på likartat sätt.

Herr talman! Nej, jag ifrågasätter faktiskt inte utrikesministerns engagemang i fredsoch nedrustningsfrågor, men den här frågan är problematisk inte bara för mig utan för många fler. Väldigt många människor har reagerat just på den här artikeln. Man kommer ju inte ifrån att om kabinettssekreteraren i UD och statssekreteraren i försvarsdepartementet går ut och uttalar sig, så gör de inte det enbart på sina två personers vägnar, utan deras uttalande måste vara förankrat på ett annat sätt. Utrikesministern får ursäkta mig, men jag kan inte se någon motsättning i att arbeta internationellt, som Sverige gör — och där har Sverige fredsorganisationernas och de politiska partiernas inkl. mitt eget partis stöd — och att vidta klara åtgärder nationellt. Jag anser att ett klart förbud, ett avkrävande av klart besked från kärnvapenmakterna om de har eller inte har kärnvapen ombord, när de besöker Sverige med sina örlogsfartyg, inte kan stå i motsats till vårt internationella agerande. Jag förstår inte det resonemanget.
Herr talman! Sten Andersson säger att Sverige har agerat energiskt för den här frågan. Så energiskt tycker jag nog inte att det arbetet har varit. Jag skulle nog vilja ha litet mer kraft bakom orden. Artikeln av Schori och Nygren kan inte tolkas på annat sätt än att man inte är beredd att göra något mer än att fortsätta att möjligtvis ta upp den här frågan i något tal i FN och säga några ord om garantierna. I övrigt kommer man inte att göra någonting. Men riksdagen har ju ändå uttalat att man, om de internationella påtryckningarna inte får någon effekt, skall vidta åtgärder. Vilka åtgärder tänker sig Sten Andersson att man skaii vidta, eftersom Sverige tydligen inte kan följa Nya — Prot. 1988/89:106 Zeelands exempel? 28 april 1989 Varför kan inte Sverige, som jag har föreslagit, ta initiativ till att ö & å är Om kärnvapenfri zon i icke-kärnvapenstater går samman om en egen strategi gentemot kärnvapen Norden och iuländska staterna, så att man kan bemöta dem. Då skulle ju inte Sverige bli som en = vandrande man i öknen, eller hur det var Schori uttryckte sig i sin artikel.

Herr talman! Jag har för min del föreslagit att vi skall följa Nya Zeelands exempel. Då skulle vi helt enkelt inte ta emot flottbesök. Jag tror inte att kärnvapenstaterna kommer att ändra sin strategi, besvara frågorna och garantera att de inte har kärnvapen ombord. Om vi över huvud taget inte tar emot dem, kommer vi ju också ifrån detta med kontrollmöjligheter. Sedan talar Sten Andersson om alla samtal han har haft. I debatten i DN undrar man också hur det kommer sig att Schori och Nygren just nu går ut med en sådan här debattartikel. Förekommer det påtryckningar från något håll? Är det därför man nu vill föra den här debatten och kanske förekomma den socialdemokratiska kongressen och en eventuell opinion där?
Herr talman! Jag menar också att man kan följa Nya Zeelands exempel och helt enkelt förbjuda sådana flottbesök från kärnvapenmakterna där vi vet att det finns kärnvapen ombord. En mycket stor opinion i det här landet skulle stå bakom en sådan åtgärd. Men jag förstår av utrikesministerns inlägg här att regeringen inte vill vara med om något sådant. Det framgår också av den här tidningsartikeln. Jag undrar om man ändå inte har möjlighet att kontrollera ett fartyg som innehar kärnvapen utan att gå ombord och göra en inspektion. Jag har för mig att det finns vissa sådana metoder. Jag ser att utrikesministern skakar på huvudet. Okej, jag har kanske fel.

Herr talman! Jag tackar Sten Andersson för svaret. Jag väntade faktiskt på det. Det var bra att vi fick ett rakt svar. Det är faktiskt inte oväsentligt vilket klockslag som gäller. Själv var jag inbjuden till fredseskadern som skulle möta ett amerikanskt besök. Då fick fredsrörelsen besked om att båtarna skulle komma kl. 17.00, och när man höll på att förbereda sig kom båtarna i stället kl. 15.00. Det var kanske inte helt omedvetet som man kom två timmar för tidigt. Klockslaget är således inte oväsentligt i sammanhanget.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag har naturligtvis ingenting emot att organisationer med ekonomiska intressen skall yttra om utrikesförvaltningens inriktning och organisation. Det är självklart, men det är inte det som vi har reagerat emot. Trots det som sägs i svaret, är det något märkligt att övriga folkrörelseorganisationer, som har mycket med utrikesdepartementet att göra och som får anslag, inte har fått tillfälle att yttra sig. Det är ju inte en liten utredning det är fråga om, och det är inte få förslag som har presenterats i den här digra luntan, som kom för några månader sedan. Det må så vara att folkrörelserna har möjlighet att komma in med synpunkter och skicka in sina förslag. Också jag vet ju att de kan göra det, men det är faktiskt en väsentlig skillnad när UD och regeringen anmodar organisationer att uttala sig — man tillskriver alltså olika organisationer och ber dem komma med synpunkter på förslag. Jag vet inte om det nu är för sent, men jag tycker att man i fortsättningen bör beakta också folkrörelseorganisationer, solidaritetsorganisationer, fredsorganisationer osv. De har mycket värdefulla synpunkter på och stor kunskap om UD:s förvaltning samt uppfattningar om hur den borde se ut. Jag tycker att detta borde tas till vara på ett bättre sätt än vad som nu har gjorts.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Min fråga ställdes innan mötet ägde rum. Därför är jag en aning förvånad över att utrikesministern inte har kunnat finna att någon sådan punkt har diskuterats vid mötet mellan EG:s utrikesministrar. Det gör ju saken bättre, eftersom det innebär att Sverige faktiskt har möjligheter att nu söka påverka EG, vilket jag uppfattar att utrikesministern anser att Sverige också bör göra. Sydafrika är i dag formellt exkluderat från vissa IAEA-aktiviteter, men inte alla. Man får t.ex. värdefull information från både sina civila och militära kärnenergiprogram. Det pågår nu funderingar i Sydafrika att eventuellt skriva under ickespridningsavtalet för att den vägen kunna bli av med såväl IAEA:s restriktioner som EG:s sanktioner inom kärnvapenteknologiområdet. Detta skulle ge Sydafrika ett obehindrat tillträde till kärnteknologi och expertis. Det skulle möjliggöra att Sydafrika fritt kan delta i kärnteknologisk handel, att man kan använda kärnenergi för icke explosiva militära ändamål, t.ex. atomdrivna ubåtar m.m. Detta skulle också bidra till Sydafrikas kärnteknologiska kapacitet i största allmänhet och stärka dess möjligheter att utveckla alternativ och fortsätta att utveckla kärnvapen, vilket knappast skulle eliminera Sydafrikas kärnvapenpotential. Det skulle sätta världens fred och säkerhet på spel. Det är själva grunden för FN:s säkerhetsråds beslut om vapenembargo från 1977. I Holland har man nu väckt tanken att EG borde upphäva sina nuvarande sanktioner. Jag skulle vilja fråga utrikesministern vad Sveriges regering anser om dessa diskussioner att upphäva EG:s nuvarande sanktioner. Kommer Sverige att agera för att söka påverka EG att inte göra det?

Herr talman! Svaret var relativt generellt hållet, och det avsåg inte särskilt den kärnteknologiska exporten. Jag får i så fall hoppas att svaret innebär att Sverige kommer att utnyttja den, möjligen, korta tiden innan diskussionen avgörs inom EG till att söka påverka EG så att man icke upphäver sina nukleära sanktioner.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig vad anledningen är att regeringen den 9 mars i år beslutat ge tillstånd till tullfri införsel på färjelinjen Ystad-Rönne, som ägs av danska staten, men inte till linjen Simrishamn— Allinge, som drivs i privat regi och vars ansökan behandlades vid samma tillfälle. I början av året diskuterade jag med den danske skatteministern frågan om den skattefria försäljningen för färjetrafiken mellan Skåne och Bornholm. Det var därvid vår gemensamma uppfattning att för den sedan länge etablerade färjelinjen Rönne—-Ystad göra ett undantag från tidigare överenskomna begränsningar i rätten till tullfri införsel av varor, som anges i resp. lands tullfrihetsregler för resande. Vi var också eniga om att det endast bör vara färjelinjer som bedriver helårstrafik som kan komma i fråga för ett sådant undantag. Det är mot denna bakgrund som regeringens beslut om de två ärendena om Bornholmstrafiken skall ses. Rederiernas ägandeförhållanden hade ingen som helst betydelse i sammanhanget.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Låt mig vända mig emot den mening som säger att det skulle gälla endast sedan länge etablerad trafik. Det är faktiskt inte så. Simrishamn — Allinge är ingen ny trafiksträcka. Trafik på den linjen har bedrivits sedan sekelskiftet och i organiserad form sedan 20-talet. Under de tre senaste åren har transport skett med en s.k. katamaran. Visserligen sker det numera bara på sommaren, men vi vet att det finns en ansökan och att man har försökt att bedriva åretrunttrafik. Det har tyvärr stoppats av tullverket. Det var bra att Ystad—Rönne fick sin trafik. Det var en katastrof att Simrishamn — Allinge inte fick samma möjligheter. De två Österlenkommunerna Simrishamn och Tomelilla har ett vikande befolkningsunderlag. Det är fråga om glesbygd. De två kommunerna har under senare år satsat sina pengar på turisttrafiken för att söka göra någonting åt den. Det inträffade är ett slag direkt emot detta. Om det rör sig om helårstrafik eller inte tycker jag har mindre betydelse. Det bör ju ändå vara andra bevekelsegrunder som avgör. I 8 § av den s.k. resandeförordningen, 1987:1072, avses resandes rätt att ha den här möjligheten. Det har således inte ett dugg med rederiet att göra, vare sig det bedriver helårseller delårstrafik. Jag tycker vidare att det borde vara avståndet mellan orterna som är avgörande och inte på vilket sätt transporten sker, om det går snabbt eller långsamt. På det viset kan man hänvisa till linjer som har gått över Ålands hav, mellan Norrtälje och Mariehamn, som också har bedrivits med snabbåt. Grisslehamn — Eckerö är en kortare rutt i distansminuter räknat än rutten Ystad— Rönne. Jag tycker således att argumenten inte är hållbara. Min följdfråga till statsrådet är om han är beredd att ompröva det här beslutet tillsammans med sin danske kollega. Hur kommer beskedet att bli om fler rederier skulle söka tillstånd att trafikera rutten Ystad—- Rönne?
Herr talman! Det är nu flera år sedan jag tog upp frågan med den danska regeringen om att vi skulle utvidga rätten till skattefri proviantering när det gäller förbindelser mellan Sverige och Danmark. Då fick jag ett definitivt nej som svar på frågan från den danska regeringen. För drygt ett halvår sedan vände sig emellertid den danske skatteministern till mig och sade att man nu hade ändrat uppfattning och var beredd att gå så långt som att linjen Ystad-Rönne skulle kunna beviljas samma provianteringsbestämmelser som vi t.ex. har på linjer över Ålands hav. Det är den danska regeringens uppfattning. Jag utgår ifrån att eftersom det tog den danska reeringen tre år att komma fram till den lösningen, så kommer det att ta några år till innan vi kan gå vidare med någon ytterligare liberalisering av bestämmelserna på detta område. Svaret på frågan är alltså nej. För dagen avser jag inte att ta några initiativ.

Herr talman! Finansministern har givetvis sitt ämnesområde. Jag trodde inte att den svenska socialdemokratiska regeringen överlät till danskarna att bestämma vilken regionalpolitik vi skall ha i vårt land. Det här faller visserligen under en annans ministers område, men regeringen har i varje fall ett totalansvar. Med den här inställningen är det onekligen så att Danmark bestämmer hur regionalpolitiken skall bedrivas i sydöstra Skåne. Man kommer inte ifrån att det är en stor belastning för de två Österlenkommunerna. Jag har även i Nordiska rådet arbetat för att vi skall få en tullfri försäljning på båda linjerna. Jag är icke avundsjuk, utan jag tycker det är bra att Ystad-Rönne har fått det. Det är emellertid en katastrof för Simrishamns kommun i det här sammanhanget. Det tror jag att statsrådet säkert är medveten om. Statsrådet borde också vara medveten om att länsstyrelserna i Malmöhus län, där Ystad ligger, och i Kristianstads län, där Simrishamn ligger, alla turistorgan och andra inblandade har varit tillskyndare och sagt att man tycker att det borde ske en jämställdhet på detta område. Jag beklagar verkligen den negativa inställningen och att statsrådet inte är beredd att ta upp diskussionen med danskarna, utan låter dem bestämma.
Herr talman! Jag är inte underrättad om vad Wiggo Komstedt har för specialområde. Jag trodde emellertid att han visste att för att man skall kunna ändra bestämmelserna för den här typen av trafik, krävs ett mellanstatligt avtal mellan Sverige och Danmark. Så länge Danmark inte vill gå längre än så här, är det faktiskt Danmark som avgör om det blir någon proviantering eller inte. Det har inte att göra med vilken inställning jag har i frågan. Det har att göra med vad den danska regeringen tycker. Politiskt står den faktiskt närmare Wiggo Komstedt än mig.
Herr talman! Var regeringen står politiskt är ointressant, eftersom det trots allt är den regering man har på resp. ställe som skall förhandla. Min propå var bara att det i så fall är danskarna som bestämmer den svenska regionalpolitiken. Jag bad faktiskt om statsrådets inställning och inte om en hänvisning till vad danskarna tyckte. Jag ville veta om finansministern som representant för den svenska regeringen har gjort något för att påverka danskarna att verkligen fatta ett sådant beslut också när det gäller Simrishamn-Allinge. Jag har inte fått något besked på den punkten. Skyll inte bara på danskarna!

Herr talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om jag vill medverka till att besluten från landsbygdsriksdagen får påverka trafikpolitiken i framtiden. I landsbygdsriksdagen som avhölls i Umeå i början på april togs en rad beslut om hur järnvägspolitiken bör utformas. I det trafikpolitiska beslut som riksdagen, i stor enighet, fattade förra året ges de allmänna förutsättningarna för trafiksektorns framtida utveckling. Beslutet syftar till att järnvägstrafiken skall kunna utvecklas till ett konkurrenskraftigt transportalternativ där förutsättningar för detta finns. Regeringens ambition är att denna utveckling skall leda till en ökad järnvägstrafik. Det är min uppfattning att beslutet bör kunna genomföras utan detaljreglering från regeringens sida. Regeringen följer naturligtvis noga genomförandet av beslutet samt utveckling och opinionsyttringar inom transportsektorn. Regeringen är också beredd att inom ramarna för det av riksdagen fattade trafikpolitiska beslutet göra de justeringar som kan anses nödvändiga.

Herr talman! Det har talats mycket om järnvägar här i kammaren i dag. Även om jag kan förstå att kommunikationsministern just nu är trött i huvudet efter den långa debatt som varit, känns det bra att med den fråga jag ställt få understryka det som sades i några av de inlägg som gjordes på förmiddagen. Jag vill också tacka för svaret. Jag vet inte hur mycket Georg Andersson känner till om landsbygdsriksdagen och det enorma arbete som föregick den. Närmare 900 lokala utvecklingsgrupper med 40 000 människor i studiecirklar har arbetat med detta. Man har lagt fram ca 6 000 olika förslag och lokala krav. Kommunikationsdepartementet kommer ju också att få ta del av dessa krav så småningom. En stor del av kraven har gällt kommunikationer, och man har också noterat ett stort engagemang när det gäller järnvägens framtid. Man konstaterar bl.a. att SJ har ett stort symbolvärde för kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. I det här sammanhangen handlar det inte alls om trafiken mellan stora befolkningscentra eller om de mycket stora godsmängderna, vilket var vad det trafikpolitiska beslutet i första hand handlade om. Tvärtom. På landsbygdsriksdagen ställde man krav på att man i Sverige skall ge samma service åt tågresande i hela landet, att dagens service med biljettförsäljning skall bibehållas, att industrispåren skall byggas ut i stället för att rivas upp, att all indragning av vagnslastcentraler skall stoppas och att vagnarna för handikappade skall gå till övre Norrland m.m. Det går att göra en lång lista över kraven. Jag vill fråga om Georg Andersson anser att människors oro på de här områdena är befogad. Det är ju den oron som har kommit till uttryck i de här kraven. Vad vill Georg Andersson säga till alla dem som kräver en helt annorlunda järnvägspolitisk inriktning än den som en majoritet i riksdagen drivit igenom?
Herr talman! Jag vill först säga att jag inte är trött i huvudet. Jag har möjligen litet ont i halsen, men också det kan ju påverka debatten. Jag känner ganska väl till de beslut som landsbygdsriksdagen fattat inom det trafikpolitiska området. Jag har noga gått igenom de uttalandena. Till detta hör att man kräver att vi i väsentliga avseenden skall riva upp riksdagens trafikpolitiska beslut. Det avser jag inte att göra, vilket har framgått av den tidigare debatten här i dag. Jag tycker att det är viktigt att man följer de grundprinciper som riksdagens beslut bygger på. Jag har däremot tagit initiativ till att man skall förändra banavgifterna. Det gjorde jag den 23 januari. Landsbygdsriksdagen uppmanade mig två månader senare att göra detta, men den åtgärden hade jag redan vidtagit. Landsbygdsriksdagen kräver att vi skall sänka bensinskatten i stora delar av landet. Jag avser inte att ta initiativ till en sådan sänkning. Jag trodde att man var angelägen om att få fram pengar till att stimulera järnvägstrafiken, och för det ändamålet höjde vi bensinskatten så sent som för knappt ett år sedan.
Herr talman! Jag står inte här för att försvara samtliga beslut av landsbygdsriksdagen, men jag tycker att det var intressant att få veta vissa av de saker som framfördes. Jag tycker det är bra med utredningen av banavgifterna. Nu har banavgifterna dess värre inte så stor inverkan på transportkostnaderna. Landsbygdsriksdagen var ett uttryck för många människors djupa och äkta engagemang i många viktiga frågor som berör landsbygden, och i det sammanhanget är järnvägspolitiken central. De människor som har agerat har med egna ögon sett hur järnvägsspåren rivits upp, hur vagnslastcentralerna har lagts ned, hur persontågen blivit färre och att de slutat att stanna vid de små stationerna. På banorna i de här områdena blir ju järnvägstrafiken aldrig företagsekonomiskt lönsam, och den kan alltså inte stämma överens med det trafikpolitiska beslutet. Är idén om en hela svenska folkets järnväg ett minne blott i Sverige?
Herr talman! Jag utgår ifrån att Maggi Mikaelsson har följt dagens debatt om trafikpolitiken. Jag avser inte att här upprepa de viktiga inlägg som gjordes i debatten. Vi har förklarat och gett svar på alla de frågor som Maggi Mikaelsson nu ställer.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat miljöoch energiministern om regeringen avser att vidta några åtgärder för att klargöra vem som har att fatta beslut när det gäller hastighetsgränser. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på denna fråga. Vem som har rätt att besluta om hastighetsgränser framgår av vägtrafikkungörelsen. I kungörelsen anges att det är trafiksäkerhetsverket som beslutar om hastighetsgränserna 90 och 110 km/tim. Länsstyrelserna och kommunerna får dock genom lokala trafikföreskrifter besluta om att sänka dessa gränser. Förutsättningarna härför är att det skall vara fråga om en viss väg eller vägsträcka eller om samtliga vägar inom ett visst område. Ett beslut om sänkning av hastighetsgränserna skall grunda sig på en sammanvägd bedömning av faktorerna trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Detta betonades i den trafikpolitiska propositionen. Vägtrafikkungörelsen ändrades i enlighet härmed den 1 januari 1989. Riksdagen har inte haft något att erinra mot dessa faktorer. Trafiksäkerhetsverket kan också när som helst på eget initiativ eller efter ansökan ompröva sina beslut om 90 och 110 km/tim. Ett beslut av en länsstyrelse får överklagas till trafiksäkerhetsverket. Verkets beslut får inte överklagas. Ett beslut som verket fattar i första instans får dock överklagas till regeringen. Med anledning av den ändring som nyligen har gjorts i vägtrafikkungörelsen finner jag det angeläget att noga följa utvecklingen och vid behov överväga ändringar i kungörelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Länsstyrelsen i Stockholms län beslöt den 2 februari i år att sänka hastighetsgränsen från 110 km tim på ganska många vägsträckorilänet. Man gjorde detta efter det att 9 av länets 15 kommuner hade begärt det. Orsaken till detta var omtanke om miljön. Kvävedepositionen i länet, dvs. kvävenedfallet, är mer än dubbelt så stort som det marken tål. Vi vet att biltrafiken i länet står för 65 Jo av dessa utsläpp. Vi vet också att utsläppen av kväve ökar med en högre hastighet. Vid en hastighet på 110 km tim. Länsstyrelsen stödde sitt beslut på den förändring i vägtrafikkungörelsen som tydligt medger att miljön kan vara ett skäl till att sänka hastigheten. Beslutet överklagades sedan, framför allt av en rad motororganisationer som ansåg att detta beslut inte skulle innebära några positiva effekter för miljön. Trafiksäkerhetsverket beslöt efter denna överklagan att upphäva beslutet. Kommunikationsministern säger i sitt svar: ”Med anledning av den ändring som nyligen har gjorts i vägtrafikkungörelsen finner jag det angeläget att noga följa utvecklingen och vid behov överväga ändringar i kungörelsen.” Min följdfråga blir då: Har det inte visat sig att det finns ett sådant behov att överväga en ändring? Syftet med förändringen av vägtrafikkungörelsen måste givetvis vara att det i praktiken skulle bli möjligt att väga in miljön. Man kan inte med tanke på miljön sänka hastigheterna utefter en liten vägsnutt här och där. Beslutet måste i sådana fall avse vägsträckor av någon längd, annars blir effekten snarast den motsatta. Om det var avsikten att man i och med den nya formuleringen av vägtrafikkungörelsen skulle kunna fatta beslut när det gäller sådana vägsträckor, kan jag inte förstå annat än att det nu har uppstått ett behov att förändra vägtrafikkungörelsen, så att det blir tydligt att länsstyrelsen har denna möjlighet.
Herr talman! Jag vill komplettera mitt svar. Vad det här är fråga om är att man skall bedöma vad som är att hänföra till lokal trafikföreskrift. Det är på denna grund som trafiksäkerhetsverket har upphävt länsstyrelsens beslut. Trafiksäkerhetsverket anser inte att denna fråga faller inom ramen för en lokal bestämmelse. Däremot är det, om jag har förstått det rätt, inte fråga om en prövning av ärendet i sak, utan miljöhänsyn skall naturligtvis vägas in. Den formella frågan är vem som skall fatta beslut. På denna punkt är jag angelägen att följa utvecklingen. Det viktiga är naturligtvis att sakfrågan får en riktig bedömning, och att miljöhänsynen tas med vid bedömningen när beslut fattas om hastighetsgränser.
Herr talman! Tyvärr tycker jag inte att kommunikationsministerns inlägg gjorde svaret så mycket klarare. Det är ganska uppenbart att de överklagningar som har gjorts inte är av juridisk karaktär utan rör ärendet framför allt isak. Jag kan nog tillåta mig att påstå att trafiksäkerhetsverkets beslut i viss mån har att göra med ärendet i sak. Förmodligen känner man sig på verket trampad på tårna. Det har man väl anledning att göra. På trafiksäkerhetsverket borde man förstå, att när 9 kommuner av 15 i ett län och även länsstyrelsen anser att denna förändring är nödvändig, är det en mycket tydlig pekpinne till trafiksäkerhetsverket att man där inte har agerat som man borde ha gjort. Mot denna bakgrund finns det väl anledning att överväga om det inte finns större möjligheter för de lokala beslutsorganen att fatta denna typ av beslut. Jag anser att länsstyrelsen var i sin fulla rätt att fatta detta beslut.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om jag överväger lagändringar i syfte att begränsa rätten för den som dömts för djurplågeri att senare åter ha djur. Elisabeth Fleetwood har frågat justitieministern Laila Freivalds om vilka åtgärder hon avser att vidta för att förhindra att det enligt lagen är möjligt att till för djurplågeri dömda djurägare eller djurvårdare återlämna djur som omhändertagits på grund av vanvård eller misshandel. Margareta Fogelberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att en hundägare som dömts för djurplågeri återfått rätten att ha hand om djuren. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara även på Elisabeth Fleetwoods fråga. Frågorna har ställts mot bakgrund av ett av kammarrätten i Jönköping nyligen avdömt mål. Som bekant får regeringen inte ha synpunkter på hur domstolar skall döma eller tillämpa lagen i enskilda fall. Bestämmelserna som rör misshandlade och vanvårdade djur har skärpts i den nya djurskyddslagen. Bl.a. kan ett djur som är utsatt för lidande omhändertas omedelbart. Det råder heller inget tvivel om att djurskyddslagen ger stöd för att meddela förbud mot att ha hand om djur eller visst slag av djur för den som allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur eller har misshandlat ett djur. Den nya djurskyddslagen har även skärpts i den meningen att det numera finns en bestämmelse som direkt tar sikte på det fall då ett djur har misshandlats. Av djurskyddslagen framgår det också klart att förbud mot att handha djur kan utfärdas även med anledning av missförhållanden som inte längre föreligger vid den tidpunkt då myndigheter fattar beslut. Det finns följaktligen klara och entydiga regler som ger myndigheterna möjlighet att förbjuda en person att handha djur om personen i fråga har gjort sig skyldig till djurplågeri eller allvarligt försummat vården av ett djur, så att djuren inte skall behöva utsättas för lidande i framtiden. Regeringen har nyligen uppdragit åt lantbruksstyrelsen att inrätta ett särskilt råd för djurskyddsfrågor. Jag förutsätter att lantbruksstyrelsen och rådet noga kommer att följa lagens tillämpning. Om praxis utvecklas i en riktning som inte stämmer överens med de intentioner som ligger till grund för den nya djurskyddslagen får regeringen överväga att föreslå riksdagen den skärpning av lagen som eventuellt kan behövas.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
Men genom det aktuella fall som har uppmärksammas så mycket i massmedia och som har föranlett min fråga är det många som undrar om den nya djurskyddslagen är tillräcklig konsekvent när det gäller vilka straff som skall utdömas och vilka möjligheter det finns för de dömda att i fortsättningen ha djur. En bred opinion, och även jag, anser att det är orimligt att det finns en lag som gör det möjligt för den som har dömts till tre månaders fängelse för att ha plågat sina hundar senare får tillbaka de plågade djuren. En översyn av djurskyddslagen när det gäller omhändertagande av djur behöver därför, enligt min mening, göras. Det är viktigt att den delen av lagen skiljer sig tillräckligt mycket från 1944 års lag, så att nya prejudikat kan skapas när det gäller rätten för djurplågare att åter ha djur. Lagstiftningen skall ju medverka till att djuren behandlas väl, och lagen skall vara normbildande och allmänpreventiv. Risken är att den nya lagen i denna del inte fyller sitt syfte och inte heller de förväntningar som en bred opinion har. Jag tror att den folkstorm som har uppstått mot bakgrund av den uppmärksammade domen visar att jordbruksministern skulle ha ett mycket starkt stöd om han redan nu gjorde en översyn av lagen. Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern: Är inte det aktuella utslaget i en domstol tillräckligt för att det redan nu skall göras en översyn av lagen?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

Några lagar som förhindrar att människor begår brott lär vi väl inte få, men jag vill ändå upprepa Martin Olssons och Elisabeth Fleetwoods fråga till statsrådet: Anser inte statsrådet att det redan nu finns tillräckliga skäl att förtydliga den del av djurskyddslagen som berör omhändertagande av djur? Det verkar ju orimligt åtminstone för en lekman att lagen medger att en person som gjort sig skyldig till en så allvarlig förseelse att han döms till tre månaders fängelse likväl får behålla sina misshandlade djur!
Herr talman! Jag fick frågan om jag redan nu vill se till att det görs en översyn. Jag har sagt i svaret att jag utgår från att lantbruksstyrelsen och det nya råd för djurskyddsfrågor som styrelsen har fått i uppdrag att inrätta noga skall följa lagens tillämpning och praxis. Det gäller självfallet även den dom som varken jag eller riksdagsledamöterna kan kommentera här i riksdagen. Jag vill uppmärksamma frågeställarna på, när de talar om en översyn, att miljöoch hälsoskyddsnämnden i Jönköping vid ett sammanträde den 9 maj, alltså om en dryg vecka, kommer att besluta om huruvida den kommer att överklaga domen till regeringsrätten. När jag säger att lantbruksstyrelsen, och rådet samt självfallet också departementet skall följa lagens tillämpning, innebär det inte att vi om domen överklagas återkommer till riksdagen redan innan ett överklagande har bedömts av regeringsrätten. Praxis handlar mer än om bara denna dom, som man nu överväger att överklaga. Jag menar med andra ord att praxis i denna dom självfallet tillhör sådant som kommer att vägas in när vi skall bedöma om vi skall skärpa djurskyddslagen på denna punkt. I övrigt fick jag frågor som har bäring på domen och som jag därför är förhindrad att svara på.
Herr talman! Jordbruksministerns svar var självfallet positivt så till vida att han utlovade att det skall bli en översyn. Som frågeställare har man naturligtvis tagit del av vad som har skett. Domstolen har stött sig på ett prejudikat då någon näringsutövare fått igen sina djur trots vanvård av dessa. Risken är att vi får en alltför liberal praxis när det gäller möjligheterna att få igen misshandlade djur. Självfallet måste vi invänta regeringsrättens beslut om domen överklagas. Om domen kommer att stå fast, då finns det starka skäl för jordbruksministern att snarast möjligt verka för en översyn av lagen, så att den delen av lagen tillräckligt tydligt skiljs från 1944 års lag och att man inte längre kan fortsätta att hänvisa till gamla domar.

Herr talman! Jag hoppas också att väntan blir kort. Mitt svar innebär ju att en översyn görs.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig vad regeringen avser att göra för att förhindra en utfiskning av torsk i Bottenhavet och hur regeringen vill kompensera fiskerinäringen längs Norrlandskusten. Inom ramen för 1973 års Gdanskkonvention sker varje år förhandlingar om fisket i Östersjön. Syftet med förhandlingarna är att fastställa fiskets totala omfattning och formerna för det, så att det inte blir större än vad som är lämpligt med hänsyn till en långsiktig hushållning med fiskebestånden. Under förhandlingarna i höstas kom man för första gången överens om högsta tillåtna uttag av torsk. Denna överenskommelse tillsammans med överenskommelsen om den s.k. vita zonen och ytterligare ett par sådana områden innebär att vi nu kan få ordentlig kontroll på havsfisket. I dessa områden var det ju tidigare fritt fram för alla nationer, även sådana som inte hör hemma i Östersjön, att fiska helt okontrollerat. Det är alltså först i år som förutsättningarna finns för Östersjöstaterna att kontrollera havsfisket i hela Östersjön. Detta är av väsentlig betydelse för torskfisket i Bottenhavet. De beståndsuppskattningar som har gjorts visar nämligen att de stora fångster som har gjorts längs Norrlandskusten de senaste två åren har sitt ursprung i torskbeståndet i södra Östersjön. Enligt fiskeriförordningen är trålfiske förbehållet yrkesfiskare eller andra för vilkas försörjning fisket är av väsentlig betydelse. Trålfisket kan begränsas om det behövs av fiskevårdsskäl. Det är fiskeristyrelsens uppgift att besluta om sådana begränsningar. Fiskeristyrelsen diskuterade vid sitt styrelsemöte den 17 mars i år frågan om trålfiskeförbud i Bottenhavet. Den fångststatistik över torskfisket i Bottenhavet som redovisades på mötet visar att större delen av de två senaste årens stora fångster har gjorts med trålare från södra Sverige. Under 1987 ökade dock även garnfiskets fångster. Även om garnfiskets fångster i Gävleborgs och Västernorrlands län minskade något under 1988, låg de dock fortfarande över eller i nivå med 1986 års fångster. Torskfångsterna i Bottenhavet har främst bestått av 6—8 år gammal fisk, eller dubbelt så gammal som torsken från södra Östersjön. Det betyder att den naturliga dödligheten hos torsken i just Bottenhavet sannolikt har varit betydande genom åren, eftersom det inte har fiskats vad som varit möjligt. Mot bakgrund av den redovisade fångststatistiken ansåg fiskeristyrelsen att generaldirektören inte skulle vidta någon åtgärd i frågan. Jag har erfarit att fiskeristyrelsens undersökningsfartyg i sommar — liksom förra sommaren — skall göra trålfiskeförsök i Bottenhavet för att ytterligare öka kunskapen om torskbeståndet i området.
Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Jag blev också mycket glad när vi äntligen fick ordning på fisket i Östersjön. Det gäller inte bara torsken utan i mycket hög grad laxen. Det som föranlett frågan var just fiskeristyrelsens beslut att inte gå med på trålfiskeförbud i Bottenhavet. Det kan naturligtvis vara svårt för statsrådet att ifrågasätta fiskeristyrelsen. Men det är faktiskt så att fiskeriexperterna inte är överens om hur det är med torsken i Bottenhavet. Fiskeritjänstemännen i Härnösand t.ex. tycker att det är en katastrof att trålfiskarna kommer upp med sina finmaskiga trålare. Trålfisket är oerhört effektivt jämfört med de traditionella fiskemetoder som används på Norrlandskusten. Det är ett bräckvattenshav med ganska låg biologisk produktion och låg diversitet när det gäller fiskliv och annat. Det gör att det kan också misstänkas vara känsligt för hård exploatering, till skillnad från västkusten och sydkusten. Kunskaperna härvidlag är mycket bristfälliga. Det anfördes också i frågan. Därför finns det god anledning att förbjuda trålfiske, menar jag, tills vi har bättre kunskaper och införa mera restriktioner vad gäller trålare. På finska sidan är det redan förbjudet. Jag har en följdfråga till jordbruksministern: Har det varit samråd med finnarna i denna fråga, eller planeras sådant samråd? Sedan är det faktiskt en fråga till som jag inte har fått något svar på och som gäller kompensationen till fiskenäringen i norr: Har man några som helst planer på kompensation till fiskerinäringen i norr med tanke på att man där uppe löper risken att få mindre fångster till följd till tråd eller trålfisket?
Herr talman! Sådana här frågor diskuterar vi självfallet med Finland också. Men deras förbud gäller ett så litet område att det närmast kan sägas vara fråga om ett symboliskt beslut. Roy Ottosson säger att man är oense när det gäller bestånden. Ja, det är förvisso mycket som man inte känner till om fisket i Östersjön. Men en sak vet man nu som man inte var på det klara med för ett par år sedan, nämligen att den plötsligt mycket stora torsktillgången i de ifrågavarande områdena beror på att det finns gammal torsk, torsken kan vara 6-8 år gammal. Eftersom det inte finns förutsättningar för reproduktion där uppe, måste det röra sig om torsk som har kommit söderifrån och som inte har fiskats upp. I kompensationsfrågan kan vi glädjande nog-— nya uppgifter har ju kommit in efter hand och dessutom har man ställt frågor här i riksdagen då och då under flera år om just detta förhållande — konstatera att garnfångsterna, dvs. Norrlandsfiskarnas egna fångster, stått sig väl under de senaste åren, jämfört med hur det varit under 80-talet totalt. I detta avseende kan man alltså inte konstatera någon klar försämring, tvärtom. Genom möjligheten att reglera den s.k. vita zonen har vi nu helt andra förutsättningar än tidigare att bevara torskbestånden i östersjön. Det är naturligtvis en fördel för alla, inte minst för Norrlandsfiskarna.
Herr talman! Jordbruksministerns tillägg om detta med relationerna till finnarna var intressant. Om jag förstått jordbruksministern rätt har det inte förekommit regelrätta samråd i just den här frågan, även om det i och för sig har förekommit kontakter. Tydligen betraktar svenska regeringen finnarnas förbud som symboliskt — vilket är mycket märkligt. Jag tycker nog att det behövs en fördjupad diskussion om och en noggrann uppföljning av dessa saker. Det finns ju en uppenbar risk för att området inte klarar av ett så här intensivt trollingfiske. Jag vill påminna om de starka protesterna från fiskare och fiskeritjänstemän uppe i Norrland. Mot den bakgrunden tycker jag att regeringen borde ha visat större hänsyn i fortsättningen.